Herr talman! Jag vill påpeka för herr Magnusson i Kristinehamn att det är fel att föra resonemanget utifrån den utgångspunkten att en broförbindelse i KM-leden skulle vara — som också någon mer har sagt — närmast en lokal förbindelse. Det är inte fråga om bara en bilbro. Det vet de som inte redan har glömt vad som stod i det avtal som svenska riksdagen tog i december 1973. Jag vill inte gärna upprepa det, eftersom det bör vara känt för kammarens ledamöter att där skulle gå i runt tal 50 96 kollektiv trafik med buss. Detta får räcka för att kommentera det här ofta återkommande resonemanget att det bara var och är fråga om individuell trafik. Jag upprepar på nytt att vi kommer att få bekymmer under kommande år om vi inte löser frågan om hur trafiken skall avvecklas i KM-leden. Det hjälper inte hur mycket man talar om behovet av att rädda åkerjord 25 om man inte i samma mening eller åtminstone i meningen därefter klarar ut hur man skall rädda människoliv i Öresund. Jag vill gärna ha sagt till herr Clarkson att allt han anförde om Helsingborgs bekymmer är riktigt. Herr Pettersson i Helsingborg anförde tidigare en del liknande argument, och det är på det sätt som de sade. Det är tyvärr så, vilket jag upprepar igen, att avtalet inte har tagits av det danska folketinget — det avtal som med stor majoritet antogs av Sveriges riksdag. Vid den presskonferens som följde efter de överläggningar vi hade den 21 april i Köpenhamn, där min danske kollega minister Matthiasen naturligtvis var med, fick han en direkt fråga om hans syn på att bryta ut HH-tunneln och göra något speciellt där. Fritt översatt svarade han, att han under den innevarande perioden — alltså de två åren — inte var beredd att medverka till en dellösning i fråga om detta projekt. Jag vill gärna säga detta här, eftersom vi annars återigen kan råka in i en diskussion, som skulle kunna tydas så att vi kan lösa denna fråga själva. Nu är det inte så. Skall vi bygga en tunnel eller en bro, måste vi göra det gemensamt med danskarna. Herr Clarkson trodde att den överarbetning som nu skall ske kommer att leda till i stort sett samma resultat som den utredning som slutfördes för ett par år sedan och som ledde fram till det avtal vi fick med danskarna. Ja, vi vet inte det, men det är möjligt eftersom vartdera landet naturligtvis trycker på sina intressen i de gemensamma frågor som bör lösas. Som jag har sagt vid flera tillfällen var det förslag som vi kom fram till en kompromiss, som godkändes av oss men förkastades av danskarna. Man kan naturligtvis också till det som herr Larsson i Staffanstorp sade tillägga, att man kan märka hur intresset för de olika objekten varierar. Om man går igenom argumenten i diskussionen i det danska folketinget sådan den utvecklade sig för några dagar sedan skall man finna —- det är bara ett konstaterande, inte någon värdering — att det sades mycket litet om HH-tunneln. Man kan lägga in vad man vill i detta förhållande, men det kan bl.a. tyda på att den som vill agitera för det ena eller det andra objektet måste försöka påverka flera opinioner, eftersom — det vill jag än en gång framhålla — vi måste ha en gemensam överenskommelse innan vi kan nå något resultat i detta sammanhang. Jag var slutligen något överraskad över vad herr Larsson i Staffanstorp sade om Kastrups flygplats. Det var kanske bara en felsägning, men jag uppfattade det så att herr Larsson hade uppgifter om att Kastrups flygplats skulle kunna byggas ut för framtida behov. Är det riktigt, ber jag herr Larsson att undervisa mig om vem som har sagt det.

Herr talman! Ja, det är nog inte bara min uppfattning att den påtänkta bilbron i första hand eller i varje fall till mycket stor del skulle komma att domineras av lokal trafik. Jag citerade i ett tidigare inlägg ett yttrande av ordföranden i SJ:s centrala företagsnämnd vid ett sammanträde med nämnden, där denne sade följande: ”Förut gällde resonemangen en kom binerad förbindelse för långväga internationell trafik järnväg och landsväg Nr 73 Helsingborg-Helsingör. Men märk väl, att nu är det inte längre tal om Måndagen den bättre långväga förbindelser utan snarare om en gata mellan Malmö och 5 maj 1975 Köpenhamn där den lokala och regionala trafiken väger tungt i prognoser och ekonomiska kalkyler.” Man får väl ta detta som en uppfattning från Om en fast rätt initierat håll. Jjärnvägsförbindelse Vad gäller intresset på dansk sida för en dellösning är det naturligtvis — mellan Helsingborg en försvårande omständighet att de politiska situationerna och därmed = och Helsingör, bl.a. innehavarna av trafikministerposten avlöst varandra ganska snabbt = m.m. i Danmark, åtminstone under den senaste tiden. Jag vill dock peka på en intervju i SJ-Nytt så sent som i november 1974, där följande fråga ställdes till trafikminister Damsgaard: ”Sveriges kommunikationsminister, Bengt Norling, har ju sagt allt eller intet. Vad händer om Folketinget säger Nej?” Trafikminister Damsgaard svarade på denna fråga bl.a. följande: ”Den här frågan har stötts och blötts i 40 års tid ———-. Aldrig tidigare har vi varit så nära en lösning. Därför hoppas jag att det blir ja. Skulle det, mot förmodan, bli avslag för hela paketet i Folketinget, så är jag inte främmande för en dellösning.” På frågan vad en sådan dellösning kunde innehålla svarade den danske trafikministern: ”En HH-tunnel t.ex.” Detta tycker jag tyder på att det borde ha varit möjligt att sondera möjligheterna i detta avseende, om regeringen verkligen vore intresserad av att åstadkomma en lösning på denna väg.

Herr talman! Jag ber kommunikationsministern observera att jag inte använde ett enda ord till polemik om vilken av de fasta förbindelserna mellan Sverige och Danmark som jag föredrar eller tycker mer eller mindre om. Jag tillhör nämligen dem som är övertygade om att det på längre sikt kommer att behövas fasta förbindelser på båda ställena och att vi alltså hela tiden egentligen bara talar om en prioriteringsfråga — om vilken förbindelse som skall utföras först osv. Jag är glad över att kommunikationsministern visade förståelse för Helsingborgs — jag säger det med allvar — prekära situation. Det är just med utgångspunkt i den jag önskar att kommunikationsministern inte skulle vara så låst till själva paketlösningen som sådan och vänta på vad som skall hända om två år. Jag vill också deklarera att jag är varm vän av tunnellösningen och anser den vara den enda realistiska målsättningen i dag. I analogi med det vill jag inte heller överdriva farhågorna för sjösäkerheten för färjorna i Öresund. Jag understryker i den frågan att ingenting har hänt under alla år, trots den kolossala tvärgående trafiken och trots att det vattenområdet enligt uppgift är världens mest trafikerade. Jag tror att det var 1962 som en utredning kom fram till att den första 2 Nrz73 förbindelsen mellan Sverige och Danmark lämpligen borde vara en högbro med fyra vägfiler och ett spår för järnvägstrafik. Enligt min mening är det den riktigaste och mest rationella lösningen, men den verkar på tekniska och politiska grunder inte att vara realistisk längre. Därför har jag talat mig varm för den andrahandslösning som jag tycker är bäst, nämligen en tunnel mellan Helsingborg och Helsingör, och jag steg fram för att säga just detta.
Herr talman! Kommunikationsministern menade att när jag talade om att man skulle tänka på koncentrationsbebyggelsen i Malmö-Lundområdet som ett resultat av en bro — man har redan nu besvär med den koncentrationen — borde jag i nästa mening ha sagt att det också gäller att rädda människoliv i Öresund. Men den starkaste trafiken går ju mellan Helsingborg och Helsingör. Skall man då ytterligare uppskjuta planerna på en tunnel, som skulle kunna avlasta Sundet, undrar jag vem som också bör tänka på att det gäller att rädda människoliv. Sedan konstaterar kommunikationsministern att det sades mycket litet om en tunnel i HH-leden från danskarnas sida under debatten i folketinget. Ja, det är möjligt, men jag har faktiskt en känsla av att inte heller vår kommunikationsminister har talat särskilt mycket om HH leden med danskarna. Är det fel så är det bra om jag blir rättad. Men försök tala om HH-leden! Jag tror att det finns resonans för den — större resonans än den som kom fram i danska folketinget. När det gäller utbyggnad av Kastrup konstaterar jag bara att kommunikationsministern sade i interpellationssvaret: ”I sammanhanget skall ske en samlad värdering av de ekonomiska, miljömässiga och andra konsekvenserna av att anlägga en ny flygplats på Saltholm eller alternativt att bygga ut den nuvarande flygplatsen i Kastrup.” Det måste väl finnas något underlag för ett sådant resonemang i interpellationssvaret.
Herr talman! Jag hade inte tid att i mitt förra inlägg svara herr Pettersson i Helsingborg, som frågade om den utredning, som nu skall arbeta under två år, skall gå tillbaka till bl.a. den Strandska utredningen och till annat material. Det svar jag kan ge på den frågan får bli att denna utredning självfallet skall se på alla de realistiska lösningar som har tagits fram genom åren, vare sig de nu har legat i den ena eller andra utredningen eller överarbetningen av utredningar. Sedan kan jag naturligtvis inte svara på herr Petterssons andra fråga, som gällde bangårdsavtalet och dess verkan nu och under den tid då det tvååriga utredningsarbetet pågår. Jag utgår ifrån att så fort detta arbete kommer i gång — och inom parentes sagt hoppas jag kunna tillsätta den svenska delegationen under de närmaste 14 dagarna - kommer man, bl.a. genom besök på resp. berörda orter, att få diskutera dessa frågor, inkl. avtal som är i kraft eller har funnits tidigare. Jag skall inte förlänga debatten mycket mer, herr talman. Men om = Nr 73 man, som herr Larsson i Staffanstorp säger, utgår från att ingenting händer Måndagen den i Öresund i dag — eller åtminstone att mycket litet kan hända där — 5 maj 1975 hoppas jag att herr Larsson inte utgår ifrån att trafiken skall vara statisk. Det kommer ju ny trafik under kommande år. Alla vet vi väl att en Om en fast mycket kraftig ökning är att vänta. Om våra länder får utvecklas i samma Jjärnvägsförbindelse takt som hittills — och världen i övrigt dessutom — så kommer siffrorna mellan Helsingborg för trafiken att öka från ett år till ett annat. Då kommer vi naturligtvis — och Helsingör, så småningom i en situation där man, om inga fasta förbindelser byggs — m.m. exempelvis mellan Köpenhamn och Malmö, kommer att få uppleva mycket stora bekymmer med bl.a. anskaffande av nya färjelägen i Malmöområdet, i Köpenhamnsområdet osv. I övrigt är det väl meningslöst att diskutera vad som har sagts och inte sagts om de olika objekten från den svenska eller den danska regeringens sida vid de förhandlingar som under flera år har förts i dessa frågor. Det är klart att innan svenska regeringen skrev under ett avtal sådant som det vi behandlade här i riksdagen i december 1973, så hade regeringen ställt sig bakom hela detta avtal. Trafikutskottet skrev sedan och förstärkte frågan om HH-tunneln. En regering har naturligtvis att följa detta — det är alldeles självklart. I de diskussioner och samtal som sedermera fördes efter riksdagsbehandlingen, poängterades det för danskarna att den svenska riksdagen hade skärpt sin syn på HH-tunneln. Detta är ju självklara fakta, som naturligtvis en regering såväl som förhandlare har att ta hänsyn till. Det får bli mitt svar med anledning av herr Larssons i Staffanstorp tanke om att vi skulle ha talat med lägre röst i vissa sammanhang och med högre röst i andra.
Herr talman! Får jag bara göra det lilla tillrättaläggandet att jag inte har bagatelliserat sjötrafiken i Öresund. Jag har tvärtom sagt att den avgjort intensivaste trafiken finns i HH-området, och vi diskuterar huruvida vi skall kunna avlasta den snabbare. Det måste ändå vara fel, herr kommunikationsminister, att avvakta ytterligare ett par år för att kunna avlasta den trafiken, när alla siffror tyder på att både gods och persontrafiken är störst i det området.
Herr talman! Jag vill bara för tydlighetens skull ställa en fråga till kommunikationsministern beträffande refererandet till debatten i folketinget när inte HH-leden var aktuell. Var det inte den debatten som rörde Saltholmsflygplatsen? I så fall tycker jag det är självklart att det var KM-leden som i första hand diskuterades.
Herr talman! Det har förts många debatter i danska folketinget — vid olika sammansättningar — under de senaste två tre åren om Öresunds 29 förbindelserna. Jag talar om debatten över huvud taget i danska folketinget, och jag rekommenderar gärna som läsning de protokollen för att man skall kunna se hur mycket som där har sagts om HH-tunneln.

Eftersom det är mycket vanligt att medicin skrivs ut i samband med läkarbesök blir de totalt 10 kronor dyrare från den 1 januari 1976, då den sammanlagda kostnaden stiger från 33 till 43 kronor. För alla dem som gör bara något eller några läkarbesök per år och som har ringa behov av medicin torde denna kostnadsökning inte innebära alltför stora svårigheter. Men det finns ändå, herr talman, många människor som tvingas söka läkare eller annan sjukvårdande behandling mycket ofta och som dessutom är beroende av en ständig medicinering. För denna grupp innebär även en relativt liten höjning av egenkostnaden per gång en besvärande ekonomisk belastning. Dessa människor har också på grund av sin dåliga hälsa låga inkomster, vilket bidrar till att ytterligare försvåra deras ekonomiska situation. Det är med tanke på dessa människor som vi från centern har väckt vår partimotion nr 1973 vid detta års riksmöte. Med den motionen vill vi få fram ett kostnadstak för dessa patienter, så att läkar och behandlingskostnader samt medicineringskostnader stannar vid vardera ca 100 kronor per år. Vi hade från centerns sida tänkt oss när det gäller begränsningen av läkar och behandlingskostnaderna att ett frikort skulle utdelas efter ett visst antal besök, exempelvis åtta av en och samma patient per behandlingsår. När det gäller kostnaderna för medicinering har vi tänkt oss att ingen patient skulle behöva betala mer än 100 kronor för medicin på recept per behandlingsår.

Med det konstaterandet har utskottet dock uttömt hela sin initiativkraft och överlåter till Landstingsförbundet att vidtaga åtgärder syftande till en begränsning av kostnaderna för dessa grupper. Utskottet anser därmed att utredningsyrkandena i motionerna är tillgodosedda.

Vi inom centern misstror inte Landstingsförbundets vilja. Men om man gör som utskottets majoritet vill och helt överlåter reformens genomförande till landstingen, kan detta enligt vår uppfattning komma att medföra att reglerna blir mycket varierande mellan de olika landstingsområdena. Eftersom man i dag har en enhetlig taxa över hela landet, vilket avsevärt underlättar informationen till patienterna om deras rättigheter och skyldigheter, vore det enligt vår uppfattning olyckligt om en ”100 kortsreform” fick olika utfall i olika delar av landet. Enligt vår mening är det därför bättre om man finansierar en sådan reform via den allmänna försäkringen så att enhetliga regler kommer att gälla i hela landet. Även kommunalekonomiska och fördelningspolitiska skäl talar för att reformen finansieras via den allmänna försäkringen. För de patienter som ofta måste besöka läkare och använda medicin innebär en lösning i enlighet med centerns motion en avsevärd förbättring. För det allmänna torde det ändå bli relativt små kostnader. Vi i centern tror därför att om riksdagen i enlighet med förslaget i vår motion beslutar att hos regeringen begära en utredning och förslag till ett tak för uttag av patientavgifter inom sjukvården och ett kostnadstak för patienten med 100 kr. per behandlingsår för inköp av medicin på recept, kommer vi att få en mera enhetlig och rättvis reform till gagn för de enskilda människorna. sjukförsäkringen,

Herr talman! Den nya abortlagen trädde i kraft den 1 januari 1975. När riksdagen antog den nya lagen rådde enighet om att den måste följas av en ökad satsning på preventivmedelsrådgivning, för att motverka att abort skulle behöva utföras på grund av att man inte hade haft tillgång till preventivmedel. Hur är situationen i dag, när den nya lagen har varit i kraft i fyra månader? Riksförbundet för sexuell upplysning uttalade vid sitt årsmöte nyligen: ”På vissa håll i landet är det i dag lättare att få abort än preventivrådgivning. Resurserna för preventivrådgivning är fortfarande klart otillräckliga och köerna därmed månadslånga.” I uttalandet hänvisar man också till den enighet som rådde när abortlagen beslöts om att abort skall vara en nödfallsåtgärd, och att oönskade graviditeter skall förhindras genom preventiva medel. Turid Ström har framställt en interpellation till socialministern, så vi kommer väl att få en systematisk redogörelse av honom för situationen. För dagen har jag inte tillgång till andra fakta än en översikt som gjordes av Aftonbladet i mitten av april, där det bl.a. lämnades följande uppgifter: Väntetiden för en kvinna som vill ha p-piller eller spiral är ett år i Västerås och ett halvår i Eskilstuna. För den som vill besöka gynekolog, vilket torde vara nödvändigt om man skall få en spiral insatt, är väntetiden i Umeå 9-10 månader, i Malmö vid allmänna sjukhuset 3 månader, i Norrköping 3 månader eller mer, i Säffle 3 1 2 månad —, i Sundsvall 2-3 månader. De här uppgifterna är de värsta exemplen. Det finns andra delar av landet där väntetiderna är kortare, men det är illa nog att situationen ter sig på detta sätt på så många ställen som jag här har nämnt. Jag har ingen anledning att betvivla att uppgifterna är riktiga. Orsakerna är naturligtvis många. Det är framför allt många års försummelser när det gäller att bygga ut preventivrådgivningen som vi här ser följerna av. En bidragande faktorer är också att ersättningen till privatläkarna, vilken diskuteras i det betänkande vi nu har framför oss, inte är tillfredsställande. Den motsvarar inte kostnaderna. En läkare får av försäkringskassan 45 kr. per besök för preventivrådgivning och får inte ta någon avgift av patienten. Vi vet att bara spiralen kostar ungefär 30 kr. och att den normala taxan för en privatläkare ligger någonstans mellan 100 och 160 kr. för en sådan här behandling. Ersättningen är otillfredsställande också för sjukvårdshuvudmännen, men på den punkten finns det ju en överenskommelse om en höjning, och det får väl ses som ett erkännande av att ersättningen är för låg. Situationen är allvarligare när det gäller privatläkarna, eftersom det finns en betydande sannolikhet för att de inte på samma sätt som landstingen driver verksamheten med förlust, vilket landstingen kan göra när de vet att ersättningen kommer att höjas vid årsskiftet. Bara i Stockholm räknar man med att privatläkarna under förra året tog emot ungefär en fjärdedel av besöken för preventivrådgivning. Varje dag är det någon som tar kontakt med RFSU:s mottagning i Stockholm och säger ungefär så här: Den läkare som jag går till kan inte åta sig preventivrådgivning. Även om inte situationen när det gäller väntetiderna i Stockholms län hör till de mest problematiska, kan man befara att det blir liknande effekter för dem som skulle ha gått till privatläkare över hela landet. Jag kanske borde tillägga att sådana här uppgifter om väntetider bör tas med en nypa salt, för ofta tar man inte emot tidsbeställningar för mer än en viss period. Det betyder att de verkliga väntetiderna kan vara längre än de som avspeglar sig i väntelistorna. Som det nämndes i Aftonbladets artikel kan det också hända att en person har försökt i fem dagar att över huvud taget komma fram på telefon till mottagningen, för att beställa tid för preventivrådgivning. Liknande problem kan säkert finnas på andra håll än det som Aftonbladet hade upptäckt. Den här situationen borde inte ha behövt uppstå. Dels borde de allmänna resurserna ha varit utbyggda för preventivådgivning långt tidigare, dels borde man ha kunnat förutse att denna ersättning till privatläkarna skulle vara otillräcklig. Redan för över ett år sedan fick ju socialministern besked från Läkarförbundet om att ersättningen inte motsvarar kostnaderna. Då borde man inte ha dröjt så länge med en justering av taxan. Nu säger utskottet att man kommer att pröva denna taxa och fatta beslut före den 1 juli. Enligt min uppfattning borde utskottet säga klart ut att den skall höjas och motsvara kostnaderna. Dessutom finns det ingen anledning att vänta ytterligare ett par månader Under tiden finns det all anledning att anta — uppgifterna bl.a. i den här artikeln i Aftonbladet tyder på det — att abortsiffrorna kommer att öka. En del av den ökningen skulle ha kunnat undvikas. Naturligtvis är en del av uppgången också en följd av de avsikter som låg bakom lagen. Men vi är ju ense om att de onödiga aborterna borde undvikas med bättre preventivrådgivning.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 Där behandlas några motioner, som föreslår att ersättning för psykoterapi skall lämnas enligt privatläkartaxan — alltså som ersättning till läkare — även i de fall när behandlingen ges av en godkänd psykolog som inte är läkare. Det är enligt motionärernas — och också min — uppfattning inte rimligt att man i de fallen bara får ersättning enligt en lägre taxa, trots att behandlingen är densamma. Enligt den lösning som utskottsmajoriteten föreslår kan man alltså i dessa fall, där det finns en remiss från en läkare, få ersättning med 35 kr. per behandling plus en patientavgift på 7 kr. Men den verkliga kostnaden ligger, enligt vad jag har inhämtat, normalt på ungefär 80 kr. per behandling. Det säger sig självt att det blir en ganska kännbar utgift för patienten, i synnerhet som psykoterapi ofta pågår under mycket lång tid. Jag ber därför också att få yrka bifall till reservationen 3.

Av det skälet har också detta utskottsbetänkande råkat få en placering omedelbart före de skattepolitiska problemställningarna, som skall diskuteras här i eftermiddag. Kompensationens huvudsakliga del är emellertid höjning av sjukvårdsersättningen till sjukvårdshuvudmännen från 48 kr. till 70 kr. För att bekosta denna uppräkning påläggs sjukvårdshuvudmännen själva en höjd socialförsäkringsavgift. Patienterna lämnar sitt bidrag genom de höjda avgifterna som jag nyss nämnt. "Jag skall ta upp frågan om de höjda avgifterna. Vi har från vpks sida i flera tidigare sammanhang haft anledning att vända oss mot det rådande avgiftssystemet. Vi är anhängare av ett system med avgiftsfri sjuk och läkarvård. Vården betingar en viss kostnad, och denna bör bestridas av samhälleliga medel utan tillämpning av avgifter. Avgifterna som patienterna har att erlägga utgår lika oavsett om patienterna är höginkomsttagare eller låginkomsttagare. De drabbar naturligtvis olika allteftersom vårdbehovet växlar. Det är i detta speciella sammanhang som vi i motionen 1974 särskilt pekat på sambandet med den ekonomiska och sociala miljö vari människorna tvingas leva. Där har vi sådana faktorer som arbetsmiljön, stressen och påfrestningarna inom arbetslivet. Här kommer det tunga slitet i skogarna och på många andra håll in som exempel på de hårda villkor som arbetslivet erbjuder, inte minst när det gäller de psykiska påfrestningarna och därigenom uppkomna skador. Det är uppenbart att behovet av sjuk och läkarvård är en tyngre börda för de kategorier som jag nyss nämnt. Det är då logiskt sett en rättvise och jämlikhetsfråga att äntligen komma fram till en ordning där vård vid sjukdom utgör en samhällelig service utan uttag av särskilda avgifter för den enskilde — avgifter som från tid till annan trissas upp. När sjukronan genomfördes uppfattades det som att vi slog in på en väg hän mot principen om avgiftsfri sjukvård. Men som bekant blev sjukronan inte långvarig. Det blev en tolvkrona, och nu skall man peta i avgiftssystemet och göra en ny höjning. De avgifter som sålunda tas ut är ändå bara en ringa del av vad sjukvården kostar. De drar en betydande kostnad också att inkassera, och de tar personal i anspråk som borde få ägna sig åt direkt sjukvårdande uppgifter. Som vi påvisar i motionen 1974 sysselsätts personal t.o.m. med att indriva icke erlagda avgifter. Jag förmodar att utskottets talesman, liksom man gör i utskottsbetänkandet, kommer att söka ange skäl till uppräkningen av avgifterna och hänvisa till kostnadsstegringar. Men avgifterna utgör fortfarande bara en del av de faktiska kostnaderna. Vi tänker oss inte att från i dag till i morgon övergå till en avgiftsfri sjuk och läkarvård. Vad man emellertid kunde göra är för det första att uttala sig för en enligt vår mening riktig princip på detta område — att ta det av oss föreslagna steget och förutsättningslöst utreda genomförandet av principen om en avgiftsfri sjukoch läkarvård. För det andra bör man mot den anförda bakgrunden avvisa de nu föreslagna höjda patientavgifterna. Den koppling frågan fått skulle medföra att kompensationen till sjukvårdshuvudmännen blev i runt tal 56 milj.kr. mindre. Vi vill inte verka för ett sådant resultat. Därför har vi också ställt förslaget om en motsvarande uppräkning av kompensationen. Vi har ansett att som omedelbar provisorisk lösning kunde en höjning av socialförsäkringsavgiften med ytterligare 0,4 procentenheter genomföras. En sådan skulle vi kunna acceptera. I samband med nästkommande ärende på dagens föredragningslista tar vi upp frågan om att befria kommuner och landsting från de aktuella höjningarna av denna avgift. Det ankommer emellertid inte på mig att här närmare gå in på denna fråga. Herr talman! Jag väntar mig inte att behandlingen av de nu aktuella frågeställningarna skall bli särdeles djupgående. Av formella och behandlingstekniska skäl har frågan kanske fått mindre vikt. Jag förutsätter att de vida intressantare skattepolitiska problem som skall behändlas senare kommer att röna större intresse. Men det handlar icke desto mindre om betydande sociala och samhälleliga problem. Man kommer inte förbi dem. Och man kommer inte heller ifrån dem — de kommer tillbaka.

ningsregler inom sjukförsäkringen. Det är en betydelsefull reform, och väsentliga förändringar föreslås genomförda, som kommer de många människorna till godo.

Till grund för dessa förslag ligger en överenskommelse som träffats med sjukvårdshuvudmännen om vissa finansieringsfrågor inom sjukvården. I den överenskommelsen finns också ett förslag till en betydande förenkling av nuvarande ersättningssystem i vad gäller transport med ambulans eller annat fordon lämpat för sjuktransport. Sjukförsäkringen betalar 12 kr. per invånare och år, och sjukvårdshuvudmännen svarar för att sjukvårdstransporter finns att tillgå inom sjukvårdsområdet. Patientkostnaden skulle enligt detta system bli högst 8 kr. Beträffande läkemedel föreslås att reglerna om avgiftsfria läkemedel skall vara oförändrade men att maximiavgiften för övrig medicin på recept blir 20 kr. Det förtjänar erinras om att nuvarande belopp, 15 kr., har varit oförändrat sedan 1968. Vidare innehåller propositionen en väsentlig förändring i vad gäller ansvaret för hjälpmedel till handikappade. Sjukvårdshuvudmännen tar helt över ansvaret, och en enhetlig hjälpmedelsersättning från sjukförsäkringen till sjukvårdshuvudmännen föreslås införd till ett belopp av 22 kr. per invånare och år. I de sjukvårdsområden som har beslutat eller som kommer att besluta om prisnedsatta eller helt kostnadsfria glasögon till barn och ungdom under 19 år föreslås beloppet höjt till 24 kr. per invånare och år. Sjukförsäkringens ersättning till sjukvårdshuvudmännen för sjukhusvård föreslås höjd till 20 kr. per dag och en motsvarande avgift för dem som inte omfattas av försäkringens ersättningsregler. De försäkrades sjukpenningavdrag per vårddag blir högst samma belopp.

Till betänkandet har fogats åtta reservationer. Trots antalet reservationer vill jag påstå att majoriteten bakom utskottets betänkande är helt betryggande. Vänsterpartiet kommunisterna står för fyra reservationer, folkpartiet för två och centerpartiet för två. Inga partier har således enats i något av de yrkanden som reservationerna mynnar ut i. I reservation nr 1 säger herr Hagberg i Borlänge att de i propositionen föreslagna höjningarna till sjukvårdshuvudmännen är otillräckliga och att förslagen till höjningar är oantagbara. Vidare framhåller han att en strävan bör vara att på sikt åstadkomma en avgiftsfri läkar och sjukvård. Enligt reservanten strider det mot denna strävan att höja patientavgiften. När sjukronan infördes år 1969, heter det i vpk-motionen — och det citerade herr Hagberg också - bedömdes detta av många som ett steg i rätt riktning. Jag förmodar att den bedömningen omfattades även av vänsterpartiet kommunisterna. På den punkten är vi helt ense. Herr Hagberg fortsatte med att tala om att det av sjukronan blev en tolvkrona. Där slutade herr Hagberg citera, men i motionen står det också att då ”—-—-—- utvidgades ersättningssystemet inom sjukförsäkringen till att omfatta även privatpraktiserande läkare.” Självfallet blev det då en kostnadsökning. Nu har tolvkronan blivit femtonkronan.

Herr Hagberg sade också att han var på det klara med att utskottets talesman skulle komma att peka på att höjningarna beror på kostnadsökningarna. Naturligtvis kommer jag att säga det, därför att det är sant. Uppräkningarna har skett som en följd av kostnadsutvecklingen men också som en följd av de förbättrade förmåner som kommer invånarna här i landet till del. Utöver detta har herr Hagberg i reservation nr 2 begärt en förutsättningslös utredning av frågan om avgiftsfri sjukhus och läkarvård. Utskottet säger i betänkandet att utskottet i motsats till reservanten bedömer sjukförsäkringens ersättningar till sjukvårdshuvudmännen och höjningarna av patienternas maximiavgifter som väl avvägda. Utskottet har också pekat på kostnadsutvecklingen, som jag tidigare nämnde, som en väsentlig faktor. Det är tre år sedan det skedde någon justering av beloppen. Mot den bakgrunden anser vi att de föreslagna höjningarna av patientavgifterna är måttliga. Vi erinrar vidare om att frågan om generella regler för avgiftsnedsättning skall tas upp till behandling av Landstingsförbundet.

Utskottet menar i sitt betänkande att frågan om en generell begränsning av läkarvårds och sjukvårdskostnaderna för patienter med långvariga sjukdomar och täta läkarbesök är värd beaktande. Av överenskommelsen med sjukvårdshuvudmännen framgår att patienter med många besök inom den offentliga sjukvården liksom hittills skall ha möjlighet att få vårdavgiften nedsatt. Inom Landstingsförbundet har man inte bara för avsikt att starta en utredning, som herr Magnusson sade, utan man har redan satt i gång en utredning, och avsikten är att komma fram med förslag till generella regler. Utskottet har också betonat att i samband med den redan startade utredningen även frågan om ersättning vid seriebehandlingar skall tas upp. Herr Magnusson sade att han inte precis misstror Landstingsförbundets vilja men att reformen kan få mycket varierande verkningar. Ja, sådana begränsningar finns ju redan genomförda i en del landsting, och jag tror säkert att Landstingsförbundet med god vilja och utifrån de erfarenheter som kan inhämtas från de områden där detta redan är genomfört inte skall ha några större svårigheter att komma fram till förslag om generella bestämmelser. Reservationerna nr 5 och 6 bör jag kanske vänta med att ta upp, eftersom herr Pettersson i Västerås skall tala just för dithörande motioner och det skulle vara att föregripa ärendets behandling, om jag gick in på dem redan vid denna tidpunkt. I reservationen 7 av herr Hyltander hemställs att riksdagen skall uttala att ersättningen för preventivmedelsrådgivning, meddelad av privatpraktiserande läkare, snarast möjligt bör höjas. Herr Romanus har här utvecklat sina synpunkter på denna fråga. Han menar att ersättningen inte motsvarar utfört arbete. Frågan om denna ersättning skall ju prövas i samband med framtida beslut om läkartaxan. Då beslutet i denna fråga kommer att fattas av regeringen före sommaren — nuvarande regler gäller längst t.o.m. utgången av juni månad — har utskottet inte funnit någon anledning att nu föregripa regeringens förslag i denna fråga.

Höjningen bör snarare ses som en följd av kostnadsutvecklingen. Nuvarande belopp på 15 kr. har, som jag tidigare sade, varit oförändrat sedan 1968. Vidare vill utskottet peka på att utformningen av prisnedsättningen på läkemedel innebär ett högkostnadsskydd för dem som har stort behov av läkemedel. Utskottet är heller inte övertygat om att en kostnadsspärr skulle vara enbart till fördel för de försäkrade. Herr talman! Jag vill avslutningsvis betona att det finns oppositionspartier här som inte har reserverat sig i detta sammanhang; man har tydligen menat att detta är ett värdefullt förslag. Många motioner, som återkommit år efter år i riksdagen, har i detta förslag fått ett positivt svar, varför man har ansett att man bör avvakta erfarenheterna av hur reformen slår, innan man kommer med förslag till ändringar. Herr talman! Jag yrkar bifall till utskottets betänkande på alla punkter.
Herr talman! Fru Håvik slutade med att säga att det finns oppositionspartier som inte har reserverat sig utan som har varit nöjda. Hon menar väl då moderata samlingspartiet, som är det oppositionsparti som inte har haft något att invända mot regeringens förslag på någon enda punkt. Och det kanske kan vara till ömsesidig glädje för socialdemokrater och moderater att man här kan ta varandra i hand. Fru Håvik sade att utskottet när det gäller psykoterapi har tillmötesgått önskemålen i motionerna. Det är riktigt; man kan få en viss ersättning enligt den ordning som nu kommer att gälla. Men fortfarande är det så att vid en behandling, där taxan i dag normalt är 80 kr., får man ut 42 kr. om vi räknar med dels det som försäkringskassan ger, dels den patientavgift som utgår normalt för sådan behandling som psykoterapin i dessa fall skall jämställas med — sjukgymnastik osv. Det fattas alltså fortfarande nästan halva kostnaden, som antingen psykologen eller patienten får betala. Det är ganska kännbart om det gäller långvariga behandlingar, som det gör i fråga om psykoterapi och psykoanalys. Jag anser att detta är en i huvudsak bra proposition. Likaså anser jag att beslutet om den nya abortlagen var riktigt. Men det finns en skönhetsfläck, och den är så mycket mer förvånande som den kunde ha undvikits. Man har inte förverkligat den målsättning som vi alla var överens om när abortlagen behandlades för ett år sedan, nämligen att man skall göra alla tänkbara ansträngningar för att öka tillgången på preventivmedelsrådgivning, och undvika vad som litet slagordsmässigt kallas för att aborten blir ett preventivmedel. Jag frågar mig: Vad beror det på, att man inte har gjort det? Man visste redan för ett år sedan att ersättningen med 45 kr. per behandling till privatläkarna, och samtidigt förbudet för läkarna att ta ut en avgift av patienten, inte täcker kostnaden. Varför skall det då behöva gå ett år innan man rättar till det, när det är så angeläget att motverka en ökning av abortsiffrorna som beror på att människor inte har kunnat få preventivmedel, på att väntetiderna för t.ex. att få en spiral insatt har varit för långa? Fru Håvik säger att detta skall klaras den 1 juli. För det första lovar inte utskottet det. Utskottet lämnar inga garantier för att ersättningen kommer att höjas, man säger bara att frågan skall prövas. I annat fall kunde man ha sagt att ersättningen skall höjas så att den skall motsvara kostnaderna. För det andra bör man inte vänta två månader med det som borde ha varit gjort för länge sedan. Varje dag är ju detta ett problem.
Herr talman! Jag kan inte se lika positivt på höjningarna av avgifterna som fru Håvik gör. De måste väl ändå vara ett accepterande av att inflationen får slå igenom för dem som drabbas av sjukdom och tvingas besöka läkare och sjukhus? Dessa måste alltså betala en högre avgift och det kan inte vara ett steg i rätt riktning sett i förhållande till beslutet 1969. Man säger att höjningen är väl avvägd och att när tolvkronan infördes vidgades förmånerna. Det är alltså tydligen ett nolläge som man vill ha, och det är inget steg på den väg som vi menar är riktig om man höjer avgiften allteftersom inflationen galopperar i väg. I stället bör man sikta in sig på en avgiftsfri läkar och sjukhusvård. Skulle inte en förutsättningslös utredning kunna ta vara på en hel del idéer som finns i dag. Är det väl avvägt att vi har ett arbetsliv som förorsakar en massa sjukdomar och framför allt fler psykologiska sjukdomar? Är kostnaderna för dessa sjukdomar väl fördelade mellan dem som styr arbetslivet och dem som drabbas? Det är de naturligtvis inte, och det vet fru Håvik lika väl som jag. Men det har presenterats intrassanta förslag på sistone, nämligen att de som styr arbetslivet skall betala de kostnader som de förorsakar genom att uppsätta sådana villkor för arbetslivet som det finns i dag. Då skulle man kanske på ett mer kraftfullt sätt kunna arbeta för en avgiftsfri sjukvård så att de som ofta har vårdbehov inte drabbas så hårt.
Herr talman! Fru Håvik sade att vi var ganska eniga om att propositionen i sig själv var bra. Det vittnar väl också den relativt stora enigheten i utskottet om. Men man kommer inte ifrån att regeringsförslaget innebär en höjning av den enskildes kostnad för varje sjukbesök.

Det är dessa grupper vi vill hjälpa med vårt förslag. Det är visserligen sant att Landstingsförbundet utreder den här frågan och fru Håvik menade att förslag i den riktning som vi har lagt kommer att antagas. Risken finns emellertid att det kommer att ta lång tid och att de kostnadsökningar som landstingen får för löner och andra driftkostnader gör att landstingen blir försiktiga. Den spärr som satts för en höjning av utdebiteringen gör det kanske också omöjligt för vissa landsting att så snabbt som önskvärt vore genomföra en för hela landet likartad reform. Vi är rädda för att det kan bli olika regler i olika län och det kan ingen vara betjänt av. Det är just de synpunkterna som varit vägledande i alla de motioner som väckts i detta syfte — inte minst i den motion som väckts från centerpartiet.

Herr talman! Till herr Romanus vill jag bara säga att jag tror att vi är helt överens om att det har skett en stor förbättring genom att man nu kan få ersättning för behandling hos psykolog. Det har funnits motioner i den riktningen under en följd av år och det förslag som nu föreligger bör bedömas som ett stort och värdefullt steg på vägen mot en förbättring. Vi är väl också överens om att vi vill att överinseendet skall ligga hos sjukvårdshuvudmännen för att på det sättet vinna erfarenheter. När det gäller ersättningen för preventivmedelsrådgivning meddelad av privatläkare vill jag bara hänvisa till vad jag redan sagt. Jag är inte lika pessimistisk som herr Romanus och tycker inte att vi skall rusa i väg med någon form av ändring utan avvakta den tidpunkt när läkarvårdstaxan löper ut den 30 juni och måste ersättas av en ny den 1 juli innevarande år. Herr Hagberg i Borlänge sade att jag tyckte att det var bra att avgifterna höjs. Men här ser vi hur inflationen slår igenom och att människorna bara får ökade kostnader för sjukhusvården, menade herr Hagberg. Ja, herr Hagberg, kostnadsutvecklingen slår inte bara igenom på den vård som konsumeras utan också på alla andra kostnader. Det finns ju någonting som heter kompensation för kostnadsutvecklingen och inflationen, vilket framgått inte minst i den lönerörelse som nyligen avslutats här i vårt land. Det är inte bara fråga om att ta ut mer pengar från människorna. Det har ju också skett väsentliga förbättringar inom försäkringen som kostar pengar men som också kommer människorna till godo. Herr Hagbergs eget parti har i många fall medverkat härtill genom motioner och yrkanden på förbättringar som självklart innebär kostnader. Till herr Magnusson i Nennesholm, som talar om människor som ofta är sjuka och har stort behov av medicin, vill jag säga att jag ändå inte Sjukförsäkringen, 50 är övertygad om att herr Magnussons förslag skulle innebära den förbättring som ett kostnadstak, vilket är föreslagit i motionen, skulle innebära. Vad sedan gäller tron på Landstingsförbundet tror jag vi kan känna oss säkra. Herr Magnusson, som talar med sådant patos för dessa människor, kommer naturligtvis att vara en garant för att hans partivänner ute i landstingen ställer upp så att dessa människor får vad de behöver. Jag tror att herr Magnusson i det här fallet kommer att få mitt parti med sig.
Herr talman! Man tar ett steg i rätt riktning när det gäller psykoterapi, men fortfarande blir det en förlust. Det är bara halva kostnaden som täcks. Det är det jag har påpekat. Sedan säger fru Håvik att man inte skall rusa i väg såsom jag vill, och att jag är pessimistisk. Men, herr talman, jag vill inte att man skall rusa i väg. Det har varit känt i över ett år att ersättningen för preventivrådgivningen inte motsvarar kostnaderna. I mer än fyra månader har läkarna, i den mån de har gett någon preventivrådgivning, fått underskott på rådgivningen. Men det allvarliga är, att de med all sannolikhet har dragit ned på den verksamheten. Det är alltså inte fråga om att rusa i väg, utan det är fråga om en åtgärd som man med ett minimum av förutseende borde ha vidtagit för länge sedan. Det är inte fråga om någon pessimism i mitt fall, utan jag ser på verkligheten och på den underlåtenhetssynd som man gjort. Jag hoppas verkligen, att man, när man justerar taxan, kommer att se till att den motsvarar kostnaden. Jag kan inte inse varför man skall behöva vänta ytterligare två månader eftersom vi ju för ett år sedan gemensamt uttalade att man skulle göra allt för att undvika att abort behövde vidtas, därför att det inte fanns tillgång till preventivmedel. Här har man vidtagit en åtgärd som verkar i rakt motsatt riktning. Tidigare kunde läkarna ta ut avgift för rådgivningen, och även om det då kostade patienten en del fick man ändå sitt preventivmedel. Nu är läkarna förbjudna att ta ut avgift, och därför finns det anledning att befara, att det blivit en minskning av tillgången på preventivrådgivning. Det är detta som jag har angripit. Det är inte fråga om att rusa i väg och vidta några nya åtgärder, utan vad det gäller är att reparera det misstag som har begåtts. Jag skulle vilja fråga fru Håvik, för att försöka tyda allt till det bästa och få ett positivt resultat: Innebär utskottets betänkande och vad fru Håvik här har sagt en garanti för att ersättningen fr.o.m. halvårsskiftet i varje fall kommer att motsvara de verkliga kostnaderna? Innebär utskottets förslag en garanti för detta vore det bra om fru Håvik ville klart uttala detta till protokollet.
Herr talman! Vi vill, fru Håvik, från centerns sida ha en likvärdig reform genomförd i hela landet. Vi är rädda för att det blir stora variationer om landstingen skall genomföra den själva. Redan i de fall reformen är genomförd har landstingen gått olika vägar. Det är f.ö. bara i ett par fall reformen är helt genomförd. Det är också, det vet vi alla som arbetar inom landstingen, en relativt liten del av patienterna som är de stora sjukvårdskonsumenterna. Dem skulle vi alltså hjälpa med det förslag som centern lagt fram.
Herr talman! Jag får bara konstatera att fru Håvik och utskottet tycker att höjningen av patientavgifterna är en bra avvägning. Inflationen nödvändiggör en kompensation till sjukvårdshuvudmännen, och den kompensationen tar man ut av patienterna. Men det betyder ju att det blir patienterna som drabbas av inflationen, och det kan väl inte vara ett steg i rätt riktning, som fru Håvik i sitt första inlägg höll med om att reformen var. Är inte fru Håvik motsägelsefull när hon först instämmer i att förslaget om sjukronan var ett steg i rätt riktning och sedan accepterar att avgifterna skall öka?
Herr talman! Som svar på herr Romanus direkta fråga vill jag säga att jag tycker att utskottets skrivning ger uttryck för vad vi menar. Herr Romanus vill ha ett direkt och klart svar ifrån utskottets talesman, och för att hinna bemöta de andra talarna svarar jag kort och gott — ja. Herr Magnusson i Nennesholm säger att han är rädd för att reformen inte blir likvärdig i alla landsting, utan att resultatet kommer att variera starkt, eftersom landstingen kan komma att gå på olika linjer. I ett par landsting, där reformen redan är genomförd, har utformningen blivit olika. Jag tror, herr Magnusson, att de landsting som genomfört reformen utifrån sina erfarenheter kanske skall kunna finna en väg för att skapa ett system som kan bli gemensamt för människor i andra landstingsområden. Dessutom tror jag, som jag tidigare sade, att man med god vilja skall kunna uppnå stor enhetlighet. Jag har ingen anledning att hysa samma farhågor som herr Magnusson innan jag sett landstingens förslag. Landstingen har redan startat arbetet, och det är sagt att man skall arbeta med skyndsamhet. Till herr Hagberg i Borlänge vill jag säga att jag citerade vpk:s motion, där ni själva menar att sjukronan var ett steg i rätt riktning. Nu talar herr Hagberg om inflationen. Jag vet inte vem det är som har fjärmat sig ifrån ämnet, herr Hagberg eller jag. Men det är väl obestridligt att kostnadsökningar slår igenom på alla områden. Med tanke på de förbättringar som tillkommit och det i dag förändrade penningvärdet är det väl ganska naturligt att sjukronan i dag måste höjas. När människorna den 1 januari 1976 skall betala den högre avgiften kommer de säkert att märka vilka förbättringar de fått för pengarna.

Herr talman! I TV, radio och press framhålls ofta att personalen på våra sjukhus och vårdinrättningar är utsatt för ganska stor stress. Detta omvittnas också ofta från personalens egen sida. Rationaliseringar och inskränkningar har medfört svåra arbetsförhållanden för sjukhuspersonal. Det har i sin tur lett till en försämrad personlig omvårdnad av patienterna. Patienterna utelämnas alltför ofta åt sig själva, får sällan några möjligheter att dryfta sin situation med sjukhuspersonalen. En sådan bristande kontakt kommer till uttryck i negativa verkningar på patienternas allmäntillstånd. Den enda kontakten med yttervärlden får patienterna genom anhöriga och den närmaste bekantskapskretsen. Detta förutsätter att patienterna är intagna på sjukhus i hemorten. Patienter som är intagna på regionsjukhus eller på specialsjukhus befinner sig i en helt annan situation. Till våra specialsjukhus t.ex. remitteras ofta personer som bor i skilda delar av landet. Det är inte ovanligt att sjuka människor remitteras från Norrbotten till Mellansverige. Det finns som bekant specialsjukhus med ett upptagningsområde som omfattar praktiskt taget halva vårt land. Patienter på dessa sjukhus får sällan eller aldrig besök av släktingar eller bekanta. Långa tidsödande och dyrbara resor sätter hinder i vägen. Därmed försvåras också patienternas situation. De får mindre personlig omvårdnad och kontakt med yttervärlden. Värst drabbade är givetvis barn som befinner sig långt bort från hemorten. Men även äldre människor behöver då och då personlig omvårdnad. Enligt min mening finns det brister inom vår sjukvård på det här området. Den personliga omvårdnad patienterna kan få är ju en kompletterande del av sjukvården. och spelar en stor roll för den sjukes allmäntillstånd och tillfrisknande. Följaktligen anser jag att det behövs insatser för att öka möjligheterna till denna personliga kontakt för den sjuke. Detta sammanhänger självklart med ekonomiska satsningar i det syftet. Det stora flertalet människor i vårt land har relativt små inkomster, och det är låginkomsttagare och deras anhöriga som drabbas hårdast. Det är inte endast resorna till och från regionsjukhusen och specialsjukhusen som är mycket kostsamma för den mindre bemedlade. Oftast tar resorna lång tid i anspråk och kräver ledighet från arbetet med åtföljande bortfall av arbetsinkomst, som ytterligare förvärrar situationen. Därför har jag i motionen 1222 föreslagit att reglerna för den allmänna försäkringskassan bör ändras så att reseersättning samt under vissa förutsättningar också ersättning för förlorad arbetsinkomst skall kunna utgå till sjukbesökare med lång färdväg till region och specialsjukhus. Utskottets majoritet säger att frågan om reseersättning för förälder som besöker barn på sjukhus skall prövas av familjestödsutredningen. Detta kan naturligtvis betecknas som ett fall framåt, men jag har yrkat att ersättningen borde ingå i den allmänna sjukförsäkringen och inte enbart begränsas till barn utan gälla även vuxna människor. Jag tycker att detta är en angelägen uppgift som samhället borde ha råd att satsa på i syfte att förbättra vår sjukvård genom att medverka till personlig omsorg, bättre trivsel och en positivare insats för den sjukes allmäntillstånd. I utskottets betänkande behandlas även motionen 77 av fru Marklund m.fl. angående ersättning för glasögonkostnader. Under de senaste åren har ett antal motioner utmynnat i yrkanden om bidrag till sådana kostnader. De många framstötarna i riksdagen i denna fråga får ses som ett uttryck för hur angeläget det är att behovet snarast tillgodoses. Några landsting har funnit det nödvändigt att gå före med gott exempel och har fattat beslut om bestridande av glasögonkostnader. Det gäller Västerbottens och Kristianstads läns landsting. Alla vet att glasögonkostnaderna är dryga särskilt för barnfamiljer och pensionärer, men även för vuxna är de ganska kännbara. I arbetslivet finns en rad yrken som ställer stora krav på synskärpa. Arbetsmiljön är ett moment som inte heller skonar synen utan just kan orsaka synförsämringar. Vårt parti har flera gånger uppmärksammat dessa problem. Så sent som förra året avslogs förslaget om att normalkostnaderna för anskaffandet av glasögon skulle infogas i sjukförsäkringssystemet. Vi har påpekat angelägenheten av att den här frågan får en mera långsiktig lösning som kommer barn och familjer över hela landet till del. I utskottets skrivning hänvisas till den uppgörelse som har träffats mellan socialdepartementet och Landstingsförbundet om vissa finansieringsfrågor på sjukvårdsområdet och som kommer att gälla från den 1 januari 1976. Uppgörelsen innebär att ersättning från sjukförsäkringen kommer att utgå till sjukvårdshuvudman som medverkar vid anskaffning av kostnadsfria eller prisnedsatta glasögon för barn och ungdom under 19 år. Också detta kan betecknas som ett fall framåt. Men det förutsätter att landstingen genomför reformen. Jag har en känsla av att den kommer att stanna på papperet, inte minst på grund av att landsting och kommuner befinner sig i ett mycket svårt ekonomiskt läge. Det finns ytterligare en brist, nämligen att ersättningen endast utgår till barn och ungdom under 19 år. Vi har föreslagit att även pensionärer skulle omfattas och komma i åtnjutande av dessa lättnader. Det är f. ö., som jag tidigare påpekat, också angeläget att vuxna kommer in i bilden. Om de åtgärder som nu således redan på sina håll är vidtagna förhoppningsvis kommer att slå igenom, ligger de helt i linje med det förslag vi har ställt, nämligen att riksdagen hemställer om en skyndsam prövning av frågan om att normalkostnaderna för anskaffandet av glasögon infogas i sjukförsäkringssystemet och lagen om allmän försäkring. Det skulle lösa denna fråga för hela landet.

Herr talman! Det är uppenbart, herr Pettersson i Västerås, att nuvarande Sjukförsäkringen, bestämmelser om ersättning inom sjukförsäkringen för resor har haft sina skönhetsfläckar och brister. Men utskottet menar nu att genom det förslag som kommer att genomföras den 1 januari 1976 har man undanröjt de väsentligaste bristerna och de oftast kritiserade detaljerna. Utskottet delar herr Petterssons uppfattning att det kan vara angeläget för sjuka barn att få besök av sina föräldrar, speciellt om barnen i fråga ligger på ett sjukhus långt bort från hemorten och känner sig vara i en främmande miljö. Just därför pekar utskottet också på att familjestödsutredningen skall särskilt uppmärksamma denna fråga. Sedan är det klart att herr Pettersson kan dra upp andra grupper som denna fråga skulle vara lika angelägen för, men man bör ändå ta ett steg i sänder och få erfarenhet av hur det hela verkar. Det är trots allt en kostnadsfråga och en avvägningsfråga, och detta faktum måste vi ha med i bilden. Sedan när det gäller ersättning för glasögon så har det väckts många motioner i denna fråga under en följd av år. Det är dyrbart för föräldrar som har barn som behöver glasögon. Barnen växer, synen förändras och de behöver byta glasögon ofta. Därför bör man väl ändå hälsa med tillfredsställelse att barn och ungdom under 19 år nu har möjligheter att få glasögon helt kostnadsfritt eller till kraftigt nedsatta priser.

Herr talman! Jag är naturligtvis tacksam för den positiva inställning som utskottets talesman har gett uttryck för. Jag vill bara beklaga att man är så väldigt försiktig när man skall vidta några åtgärder. När det gäller ersättning för glasögon tycker jag att man borde ha kunnat inrymma också pensionärer i det sammanhanget. Landstingen i Västerbottens och Kristianstads län har, om jag inte är felaktigt underrättad, gått ett steg längre än vad som har sagts i den här uppgörelsen mellan socialdepartementet och Landstingsförbundet, nämligen att ersättningen skall omfatta även pensionärer. Men kommer nu den nämnda uppgörelsen att slå igenom i alla landsting? Jag är litet skeptisk därvidlag. Utskottet uttalar att sjukvårdshuvudmän, som medverkar vid anskaffning av glasögon, kommer att få högre hjälpmedelsersättning. Men vilka sjukvårdshuvudmän kommer att medverka härtill? Vilka åtgärder är vidtagna för att den här reformen skall få genomslagskraft i alla landsting? Det är en fråga som jag är intresserad av att få svar på. Jag skulle exempelvis vilja ha ett besked om vad som har vidtagits från departementets sida.
Herr talman! När nu sjukvårdshuvudmännen enligt förslaget från den 1 januari 1976 får det egentliga huvudansvaret för hjälpmedel kommer det att utgå 22 kr. per invånare och år som ersättning från försäkringen. Men de som, utöver det åtagandet, också åtar sig att ge kostnadsfria eller kraftigt prisnedsatta glasögon till barn och ungdom under 19 år får ytterligare 2 kr., således 24 kr. per invånare och år. Den ökningen utgör kostnadstäckning för åtagandet. Jag tror inte att något landsting kommer att springa från sitt ansvar på den punkten när de dessutom får täckning för kostnaderna. Jag delar inte herr Petterssons i Västerås farhågor och skepsis på den punkten. Man frågar alltid varför vi skall vara så försiktiga, och så uttalar man en viss skeptisk inställning. Naturligtvis bör vi vara försiktiga, så att vi får se vilken genomslagskraft reformerna får och hur de verkar. Om man bara rusade i väg kanske det fanns anledning att vara skeptisk beträffande reformernas resultat.
Herr talman! Det förutsätter att landstingen medverkar till den här reformen, fru Håvik. Gör man ingenting i landstingen kan man naturligtvis inte få de här bidragen. Genomslagskraften beror alltså på landstingens egen initiativkraft i dessa sammanhang. Som en följd av de beslut som fattats här i riksdagen tidigare har kommuner och landsting f.n. ett ekonomiskt svårt läge. Erfarenheten från det kommunalpolitiska fältet visar att den sociala sidan ofta kommer i kläm när den ekonomiska tumskruven dras åt. Det är av den anledningen jag är skeptisk i det här sammanhanget.

Herr talman! Låt mig till att börja med säga att jag vill instämma i vad fru Håvik sade när det gäller glasögon till barn och ungdom. Det är glädjande att den förbättringen nu kan träda i kraft. Sedan hoppas jag att hon och utskottet i övrigt har rätt vad gäller uppfattningen att landstingen skall infria förväntningarna i detta avseende. Jag vet att flera landsting redan har fattat beslut i den här riktningen och t.o.m. tagit med pensionärerna i sina beslut. Jag hoppas att de övriga är på gång, så att reformen kan träda i kraft den 1 januari 1976, vilket väl är vårt gemensamma önskemål. Men det kommer alltså an på landstingen. Herr talman! Jag har egentligen begärt ordet för att anföra några synpunkter i anledning av motionen 471. När den nya abortlagen antogs uttalades att abort alltjämt måste betraktas som en nödfallsutväg. Preventiva åtgärder beslutades också för att på olika sätt förebygga oönskade graviditeter.

Den har — om jag har förstått innehållet rätt — till en del rättat till detta utan att för den skull försämra ersättningsmöjligheterna för dem som redan enligt den tidigare propositionen gynnades av lagen. Deras läge får givetvis inte försämras därför att också andra grupper skall omfattas av den nu gjorda förbättringen i lagen. Jag bortser från de kostnadshöjningar som sker på de olika områden som propositionen omfattar. Jag vill gärna uttrycka mina medmotionärers och min egen tillfredsställelse med den ändring som återfinns i propositionen. Socialförsäkringsutskottet har i sitt betänkande endast kort konstaterat: ”Resekostnadsersättningen från sjukförsäkringen skall också utgå vid besök för preventivmedelsrådgivning och abortrådgivning.” Som svar på vår motion säger utskottet att resekostnadsersättning fr.o.m. 1976 kan utgå i de fall som avses. Jag vill hellre understryka ordet ”skall” som utskottet använder i den förut citerade meningen. Jag har ingen kritik mot utskottet för dess, som jag här sagt, korta skrivning. Men för att inte den som endast läser utskottets kläm med avstyrkande av motionen skall fatta det som ett avstyrkande av motionens innehåll i dess helhet vill jag citera några rader ur propositionen, där föredraganden säger på s. 25: ”Ersättning från sjukförsäkringen utgår numera för preventivmedelsrådgivning och abortrådgivning med visst belopp för varje besök under förutsättning att rådgivningen är avgiftsfri. —-—-—- Det är angeläget att sådan rådgivning är tillgänglig för alla utan hinder av höga resekostnader när det är långa reseavstånd. Jag förordar därför att resekostnadsersättning från sjukförsäkringen får utgå vid besök för preventivmedelsrådgivning eller abortrådgivning. Ersättning bör därvid på motsvarande sätt som gäller för tandvård utgå för resekostnad som överstiger 15 kr. för varje besök.” Herr talman! Jag har mycket svårt att förstå denna koppling till tandvård, som jag finner ganska omotiverad. Önskvärt hade ju varit att karensgränsen hade satts vid 8 Kr., såsom föreslagits för resor i samband med besök hos läkare eller på sjukhus, men jag skall låta mig nöja med det föreslagna beloppet, eftersom det ändå är en förbättring i förhållande till nuläget. Jag vill vänta och se hur utfallet av denna ändring blir. Låt mig utan direkt anknytning till motionen 471 tacksamt notera den vidgade rätt som propositionen innebär beträffande reseersättning i samband med sjukvård som lämnas av distriktssköterska eller distriktsbarnmorska. Jag är övertygad om att den kommer att få stort värde för människor i glesbygd. Herr talman! Eftersom motionen 471 i och med propositionen 36 och socialförsäkringsutskottets betänkande nr 16 fått en, som jag ser det, positiv behandling, har jag med mitt inlägg i debatten önskat ge ökad kännedom om de förbättrade reseersättningsmöjligheter som därmed inträtt. Jag hoppas att detta skall medföra att ekonomiska betänkligheter i samband med långa reseavstånd ej skall hindra någon från att så tidigt som möjligt söka få preventiv och/eller abortrådgivning. Jag kommer dock som sagt att följa utvecklingen och vänta och se hur den nu föreslagna reformen slår, på samma sätt som fru Håvik enligt vad hon avslutningsvis framhöll i sitt första anförande, där hon tog upp propositionens alla förslag. Herr talman! Jag har inget säryrkande utan hemställer om bifall till utskottets förslag. den det ej vill röstar nej. den det ej vill röstar nej. den det ej vill röstar nej. den det ej vill röstar nej. den det ej vill röstar nej. den det ej vill röstar nej. den det ej vill röstar nej. den det ej vill röstar nej.

Herr talman! Under många år har vi moderater varnat för verkningarna av de alltför höga skatterna i vårt land, och vi har särskilt pekat på de inflationsdrivande effekterna av den förda politiken. Inte minst synes man nu inom arbetsmarknadsorganisationerna ha fått klart för sig sambandet mellan höga skatter, höga produktionskostnader och stora prisstegringar. Därigenom har det blivit allt svårare att nå reallöneförbätt ringar genom lönehöjningar. De ständigt återkommande skatteomläggningarna skapar också problem. Detta beror inte minst på att de verkligen gör skäl för namnet provisorier, eftersom de ofta har tillkommit i all hast och utan konsekvent genomtänkande. Vid dessa skatteomläggningar synes det viktigaste ha varit att finansministern får igenom sitt krav på totalfinansiering för de eventuella skattelättnader som uppnås. Det är en skattepolitik som innebär att det man ger med ena handen tar man tillbaka med den andra — och oftast tar man litet till. Men inte tar en sådan skattepolitik hänsyn till skattebetalarna, näringslivet och arbetsmarknaden. Kravet på totalfinansiering överskuggar allt. Man glömmer lätt bort att skattepolitiken inte får försvåra människornas möjligheter att erhålla arbete. Skattepolitiken får inte medföra att människorna finner det meningslöst att ta nya initiativ och att öka sina prestationer. Skattepolitiken måste i stället stimulera till arbete. Med nuvarande höga marginalskatter finner många det helt meningslöst att arbeta mer. Det måste löna sig att arbeta. Tyvärr har vi nått den gräns där människorna finner att fritiden inte är belagd med marginalskatt. Vårt kostnadsläge har också medfört att många varor i dag inte går att tillverka inom vårt land, därför att arbetskraften har blivit för dyr. Detta har åstadkommit många svåra omställningar för folket. Problemet har blivit ännu större sedan statsmakten genom sina selektiva åtgärder har ytterligare försvårat konkurrensen, vilket medfört att många företag i dag inte kan möta konkurrensen vid gränserna; den finns redan inom landet genom selektiva stödåtgärder för vissa företag. De ständigt återkommande höjningarna av arbetsgivaravgifterna innebär också att den inhemska produktionen fördyras. Importen drabbas inte av dessa avgifter. Vi har alltså fått en bakvänd tull genom arbetsgivaravgifterna, och vi får tydligen i dag uppleva nya ökningar av dessa olika avgifter på arbetet. Många små och inte sällan ensamarbetande hantverkare har under den senaste tiden givit sig till känna och uttryckt oro för framtiden och sagt att blir det ytterligare höjningar av våra avgifter, så orkar vi inte längre att arbeta ihop de pengar som erfordras för att klara alla dessa stora utgifter som för varje år blir allt större genom det allmännas ständigt växande krav. Särskilt hårt reagerar småföretagarna mot försöken att blanda bort begreppen genom att höja olika socialförsäkringsavgifter i stället för arbetsgivaravgiften. Nog begriper de att verkningarna blir desamma, nämligen högre avgifter på arbetet. De s.k. överenskommelserna om vår skattepolitik kan för vår demokrati komma att få allvarliga verkningar. Det noggranna beredningsarbete som tidigare alltid kännetecknat den svenska riksdagen håller nu på att urholkas, då allt redan är bestämt innan ärendet kommer till riksdagen. Man frågar sig i dag om riksdagsarbetet skall utföras ute på Haga, i kanslihuset eller i någon annan lokal utanför riksdagshuset. Riksdagens skatteutskott har med åren blivit det transportkompani som har att vidarebefordra överenskommelserna till riksdagens plena. Detta kan inte vara acceptabelt. Nu visar det sig att de partier som ingår i uppgörelsen är bundna av vad som då i all hast beslutats, och detta får givetvis till följd att överläggningarna om frågorna blir helt ointressanta. Det är därför att hoppas att det blir ett slut på denna typ av riksdagsarbete som nu när det gäller skatterna i huvudsak är förlagt utanför riksdagen. Ett typexempel på ett tydligen i all hast fattat beslut är borttagandet av taket på socialförsäkringsavgifterna. Därmed släpper man inte bara allt samband mellan avgifter och förmåner, utan man inför en marginalbeskattning på inkomster över detta tak med minst 85 96, då vederbörande själv får betala dessa avgifter. Efter alla de misslyckade skatteomläggningar som vi nu har haft under 1970-talet har vårt folk verkligen all rätt att kräva att det nu tas krafttag för att åstadkomma ett förslag som innebär en verklig skattesänkning. Det är tydligt att arbetsmarknadsparterna för framtiden undanber sig den typ av skattepolitik som praktiserats inte minst under den senaste tiden. Det kan inte vara tillfredsställande att lönestegringar på över 35 96, och för vissa näringsgrenar på över 40 96, under innevarande och nästkommande år inte med säkerhet leder till någon reallönestegring. Även arbetsmarknadsparterna — såväl arbetsgivarna som de anställdas representanter — synes tvivla på att dessa procentuellt stora lönestegringar leder till 3 96 reallöneförbättring. Ingen torde kunna hävda att detta är ett tillfredsställande resultat. Inflationen synes gå vidare. Ingen torde med allvar kunna påstå att de s.k. uppgörelserna — antingen vi nu kallar dem Haga I eller Haga II eller något annat — har bidragit till någon stabilisering av vår ekonomi. Lika svårt torde det vara att hävda att de höjda arbetsgivaravgifterna har förhindrat några lönestegringar. Nej, sanningen är den att det hade fordrats en verklig skattesänkning för att hålla tillbaka lönestegringarna, som nu endast blir inflationsluft. Resultatet blir nu att statskassan kommer att tillföras ännu mera pengar genom de nominellt högre lönerna, framför allt på grund av vårt progressiva skattesystem. Redan innan dessa högre löner blivit kända var man inom de icke-socialistiska partierna överens om att statskassans tillskott genom progressionen skulle bli minst 2,3 miljarder. Detta belopp torde nu komma att öka avsevärt. Antagligen ligger siffran betydligt över 3 miljarder. När finansministern nu kräver s.k. totalkompensation kommer det att innebära att han genom de kraftiga lönehöjningarna tar tillbaka mera än han ger ut i skatteförändring. Om vi skall komma till rätta med problemen, måste även staten lära sig att spara och hålla tillbaka. Nu kräver man hård sparsamhet för landsting, kommuner och framför allt de svenska familjerna, men man har inga krav på återhållsamhet för staten. Detta är ett led i den socialistiska politiken. De enskilda människorna skall lämna ifrån sig alltmer till den offentliga sektorn. Den av riksdagen beslutade besparingsutredningen måste därför snarast med all kraft sätta i gång sitt arbete. Givetvis måste besparingarna även gälla statens organisation. I dag råder inga delade meningar om att det är nödvändigt med en sänkning av statsskatten. Det är så mycket mera befogat som alla de senaste årens skatteomläggningar bara skjutit det verkliga problemet framför sig, nämligen marginalskatterna på den nya nominella löneförbättringen, skatter som bara blivit högre och högre för varje gång. Sedan 1970 års skattebeslut har alla med inkomst över 15 000 kr. fått höjd marginalskatt räknat i fast penningvärde. Det är naturligt att detta är ett stort problem, när mycket vanliga inkomster drabbas av en marginalskatt på omkring 60 96. Med sådana marginalskatter är det inte lätt för arbetsmarknadens parter att komma fram till en rimlig lösning. Problemet blir inte lättare när statsmakten beslutar om höjningar av de olika arbetsgivaravgifterna. Riksdagen kan rimligen inte i längden hålla på med att vid varje s.k. skatteomläggning höja marginalskatten i de skikt som de stora löntagargrupperna är inne i eller står på tröskeln till. Detta omdöme gäller även den nu föreslagna skatteskalan. Vi moderater har därför ansett att det viktigaste i dagens läge måste vara att sänka marginalskatterna för dessa mellangrupper, så att vi inte redan nästa år befinner oss i samma besvärliga situation som i år och som vi varit i under hela 1970-talet. Vi har också stöd för denna vår åsikt i remisser från arbetsmarknadsorganisationer. Vi har sålunda föreslagit betydligt lägre marginalskatter på inkomster mellan 25000 och 65 000 kr. Det skulle betyda att inkomsttagare i dessa inkomstlägen finge behålla en betydligt större del av sin löneförhöjning än enligt regeringsförslaget. Även om man försöker beteckna årets skatteomläggning som en förändring med låglöneprofil, torde verkligheten tyvärr bli en helt annan för dessa grupper. Regeringsförslagets prishöjande effekter kommer att göra att de grupperna inte får någon lättnad, då prishöjningarna för dessa grupper är särskilt besvärande. Folkpensionärernas beskattning kommer fru Troedsson att ta upp i ett kommande anförande, varför jag nöjer mig med att uttrycka min förvåning över att majoriteten stannat för att en folkpensionär med 75 000 kr. i kapital skall förvägras avdrag för nedsatt skatteförmåga. Dessutom blir detta kapital avdragsdiskriminerande ännu en gång, genom att även maken, som inte har något kapital alls, förlorar sitt avdrag. Också förvärvsavdragen och familjebeskattningen kommer att behandlas av fru Troedsson, varför jag även går förbi reservationerna av oss moderater på dessa punkter. När det gäller den faktiska sambeskattningen, den inkomst som två makar gemensamt inarbetar i en rörelse eller ett jordbruk, har vi moderater tillsammans med folkpartiet och centerpartiet reserverat oss för ett krav på att skatteutredningen måste bli färdig med ett förslag snarast, så att det blir möjligt för riksdagen att fatta beslut under innevarande kalenderår. Det kan rimligen inte vara så svårt att få bort denna uppenbara orättvisa. Dessa människor drabbas av en hård marginalskatt när deras gemensamma inkomster sammanslås till en enda. Detta är en orättfär dighet, som uppstod vid 1970 års skatteomläggning, då sambeskattningen borttogs och vi fick bara en skatteskala, som skulle gälla för såväl ensamstående som makar. Ett problem av stor betydelse för dessa grupper — det rör sig oftast om egenföretagare — är uttagandet av arbetsgivaravgiften, som nu tas ut även på inkomst av kapital för dessa företagare och jordbrukare. Vi moderater kräver därför i reservationen 18 att avdrag skall få göras med 125 96 av den erlagda avgiften för att därmed eliminera denna orättvisa. Under en längre tid har vi moderater även krävt en höjning av sparavdraget, då det är mycket länge sedan detta förändrades. Under tiden har vi haft en mycket stor inflation som urholkat värdet av detta avdrag. Räntan har nu, dels på grund av inflationen, dels på grund av den höga marginalskatten, blivit negativ. Därför har det nuvarande förhållandet varit helt oacceptabelt med hänsyn till småspararnas berättigade anspråk på att statsmakten har ansvaret för penningvärdet. Nu äntligen finns det ett enhälligt förslag, som överensstämmer med den motion som vi väckte redan vid riksdagens början. För många villaägare har de nya taxeringsvärdena inneburit att man helt hastigt har fått besked om att man bor i en lyxbostad. Det är förklarligt att detta medfört stor oro. Det gamla huset har inte på något sätt blivit luxuöst bara för att det har fått ett högre taxeringsvärde. Detta är inte någonting annat än en registrering av den inflation som statsmakterna bestått oss med under de fem åren sedan förra fastighetstaxeringen. Det innebär också att dessa grupper blir hårt extrabeskattade. Man har beräknat att skatterna på dessa höjningar i det allra närmaste kommer att röra sig om 1 miljard kronor. Vi moderater har nu föreslagit att schablonavdraget skall höjas till 1000 kr. mot av regeringen föreslagna 800. På denna punkt överensstämmer vårt förslag med yrkanden från folkpartiet och centerpartiet. När det gäller de nya skiktgränserna har regeringen stannat vid att bara höja den lägre skiktgränsen från 150 000 till 180 000 kr. Vi föreslår här 200 000 och sedan en gräns vid 300 000, över vilket belopp vi menar att inkomstberäkningen skall stanna vid 8 96. När höjningarna nu varierar mellan 28 och 59 4, är det förslag som vi framlagt synnerligen välmotiverat. En person som har sin villa taxerad till 150 000 kr. och får taxeringen höjd till 225 000 eller med 50 96 — vilket inte är ovanligt — skulle få en skattehöjning på inte mindre än över 2 000 kr. För många pensionärer blir det också problem, då de ofta inte har nämnvärda ränteavdrag, varför de troligen måste flytta ifrån sina hus. Detta gäller även i stor utsträckning dem som sparat ihop till fritidshus, vilka på många platser blivit högt upptaxerade. Sedan den här schablonbeskattningen tillkom har också kraftiga höjningar av olika avgifter skett, och reparationskostnaderna har blivit mycket höga. Därför har vi också föreslagit att egnahemsägarna skall få göra ett reparationsavdrag med upp till 2 000 kr. för att få någon kompensation för de stora prishöjningarna. Tvåfamiljsfastigheterna bör också bli uppdelade på de två familjer som bebor Vi har också i en reservation, som är gemensam för oss moderater, folkpartiet och centern, krävt ändrad förmögenhetsbeskattning med hänsyn till de nya taxeringsvärdena. Redan nu skapar kapitalbeskattningen svåra problem för familjeföretag, och många hotas av nedläggelse. Därför kan det inte vara rimligt att låta de här skatterna ytterligare öka på dessas bekymmer. Det är förvånansvärt att de tre partierna centerpartiet, folkpartiet och socialdemokraterna återigen kunde komma överens om ett förslag till höjning av dryckesförpackningsavgiften. Den medförde ju stor oro då den infördes. Nu återkommer regeringen med ett förslag som — jag kan inte finna annat — måste medföra allvarliga störningar i konkurrenshänseende mellan de olika ölbryggerierna, med fördelar för det stora bolaget med statligt intresse och nackdelar för de små, vilket också med all kraft påvisats vid uppvaktningar inom skatteutskottet. Vi moderater kan emellertid glädja oss åt att skatteutskottet har tillstyrkt vår motion om avslag på förslaget om höjning av avgiften för dryckesförpackningar. Våra önskemål har också i viss mån blivit tillgodosedda när det gäller vårt avslagsyrkande i fråga om skatt på stilldrinkar. Vi ansåg nämligen att det bevisligen var fråga om drycker som innehåller stor frukttillsats och sålunda tangerar livsmedelsområdet. I varje fall borde en skatt inte införas förrän det föreliggande utredningsförslaget har blivit prövat. Vårt förslag om en mindre höjning av skatten på lättöl har också vunnit utskottets gillande, och utskottet har alltså instämt i de synpunkter som vi har framfört om att man från nykterhetssynpunkt inte bör höja skatten på lättöl lika mycket som regeringen hade önskat. Men sedan kommer det egendomliga. Utskottet föreslår att riksdagen skall besluta höja skatten på alla drycker med 12 öre per liter för att få in de pengar som motsvarar den avstyrkta höjningen av förpackningsavgiften.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

Därför har sänkningen av den direkta inkomstskatten medfört höjningar av vissa avgifter och i viss utsträckning av den indirekta beskattningen. De senaste årens skatteomläggningar har i huvudsak finansierats via höjda arbetsgivaravgifter. Denna gång har i varje fall en tredjedel finansierats på annat sätt än genom höjda avgifter på gjord arbetsinsats, en förändring i linje med vad centern företräder. Jag skall nu inte gå närmare in på vad propositionen innehåller — det kommer förmodligen andra företrädare för utskottet att göra. Jag vill endast säga några ord rent allmänt om dess innehåll. Skattesänkningen får en mer utpräglad låginkomstprofil än förra årets. Redan vid 30 000 kr. taxerad inkomst blir skattesänkningen 1 200 kr. för att sedan för inkomstgrupperna mellan 40 000 och 80 000 kr. uppgå till högst 1 600 kr. Skattesänkningen blir för inkomsttagare mellan 25 000 och 30 000 kr. 200-300 kr. mer än förra året och för inkomsttagare mellan 50 000 och 100 000 kr. mellan 500 och 600 kr. mindre. Det är ett bevis för vad jag nyss sade om låginkomstprofilen. I ett avsnitt av uppgörelsen har skatteutskottet frångått propositionens förslag, nämligen beträffande den föreslagna höjningen av förpackningsavgifter. Anledningen härtill är dels det bestämda uttalande som gjordes av utskottet 1973 vid införandet av den nuvarande förpackningsavgiften, dels de uttalanden och de argument som har framförts från berörda parter och där det har klart framgått att en höjning skulle medföra ganska stora problem. Utskottet uttalade 1973 bl.a. att utskottet inte ansåg sig kunna medverka till att en sektor av näringslivet utan förvarning utsattes för åtgärder som radikalt förryckte förutsättningarna för dess verksamhet. Utskottet framhöll vidare att miljöpolitiska åtgärder borde grundas på en allsidig utredning och bedömning av frågan i hela dess vidd samt att näringslivet under alla förhållanden borde få möjligheter att inom rimlig tid anpassa sig till de nya villkoren. Dessa uttalanden, som godkändes av riksdagen och som åberopats i flera skrivelser från näringslivet, anser utskottet vara sådana att de gäller även i dag. Vi har därför all anledning att hålla fast vid den ståndpunkten. drag att pröva verkningarna av dryckesförpackningsavgiften samt överväga det framtida behovet och utformningen av en särskild emballageavgift, ett uppdrag som väntas bli slutfört under loppet av innevarande år. Det förhållandet att frågan om förpackningsavgiftens bibehållande och utformning är under prövning i miljökostnadsutredningen utgör enligt utskottets mening ett tillräckligt motiv för att inte nu ändra avgiftens storlek. Härtill kommer, som jag nyss nämnde, de omställningsproblem som ett bifall till förslaget skulle medföra — omställningsproblem som skulle innebära ganska stora svårigheter för berörda parter. Utskottsmajoriteten föreslår att ingen förändring sker av den förpackningsavgift som nu uttas men att ett belopp motsvarande den föreslagna höjningen av förpackningsavgiften tas in genom en höjd skattesats för alla drycker som omfattas av de i propositionen föreslagna beskattningsåtgärderna, med i princip 12 öre per liter. Jag vill här i anslutning till vad herr Magnusson i Borås sade påpeka att herr Magnusson inte räknade in den beskattning som förpackningsavgiften skulle utgöra. Det förslag vi har lagt fram innebär att situationen inkomstmässigt för staten blir oförändrad, oavsett om man tar in avgiften på förpackningen eller på drycken. Vi anser att det är mer rättvist och att det åstadkommer väsentligt mindre problem att ta ut avgiften i dess helhet på dryckerna. Det är därför som vi här föreslår att man skall höja beskattningen på alla de berörda dryckerna med 12 öre per liter. Utskottet föreslår dessutom att skattesatsen på lättöl sätts 5 öre lägre än vad som föreslås i propositionen samt att stilldrinken, som tidigare inte beskattats, nu beläggs med en avgift på 20 öre, motsvarande hälften av den skattesats som föreslås gälla för kolsyrade läskedrycker. Därtill kommer givetvis den tidigare nämnda 12-öresavgiften som ersätter förpackningsskatten. Som motiv för det sistnämnda avsteget från propositionen kan bl.a. anföras anpassningssvårigheter för producenterna. I den långa rad av uppvaktningar från näringsliv och handel som skett har det framförts många betydelsefulla motiv för en sådan förändring som utskottet nu föreslår. Centern har biträtt denna skatteuppgörelse därför att vi eftersträvar en lindring i beskattningen för inkomsttagare med låga inkomster och vill åstadkomma en lägre marginalskatt. Vi skall dock vara väl medvetna om att sänkningen av den direkta skatten åtföljs av en delvis höjd indirekt beskattning. Kraven på samhället har nu fått en omfattning som är vida större än vad våra resurser egentligen medger. Det höga skatte och avgiftsuttaget vi nu har bör därför mana oss alla till en starkare återhållsamhet med nya åtaganden samtidigt som strävandet efter besparingar måste intensifieras. Vårt nuvarande progressiva skattesystem skärper automatiskt skatteuttaget i tider av inflation. Därför borde det vara ett allmänt intresse att mer effektivt försöka begränsa den pågående penningvärdeförsämringen. Ett mer stabilt penningvärde skulle skapa en lugnare prisutveckling, bättre förutsättningar för en inkomstutjämning och kunna åstadkomma en större fasthet i den ekonomiska politiken. I utskottsbetänkandet har också behandlats en del frågor som inte ingått i trepartiöverenskommelsen och vidare ett antal motioner som väckts under allmänna motionstiden. I anslutning till dessa yrkanden har vi i centern tillsammans med folkpartiet och i vissa fall också med moderaterna till utskottsbetänkandet fogat reservationer som jag nu i någon mån skall beröra. När skatteutskottet förra hösten behandlade liknande motioner uttalade utskottet att ett utredningsförslag kunde förväntas vid årsskiftet 1974 1975. Men trots att fyra månader nu gått av 1975 har inget förslag presenterats. Därtill förefaller det i dag helt ovisst när över huvud taget något förslag kommer att presenteras. Det är egentligen ganska märkligt att denna utredning, 1972 års skatteutredning, på några månader kan presentera nya skatteregler för hela svenska folket, men inte på åratal kan framlägga något förslag om avveckling av denna orättvisa. För bolag och handelsbolag föreligger rätt till viss uppdelning av inkomst efter gjord arbetsinsats, men för företagare som deklarerar som fysisk person och där båda makar i det gemensamma företaget gör sin arbetsinsats får ingen uppdelning ske. Finns det något sakligt motiv för att bibehålla detta system?

högre skatt än om de fortfarande varit anställda? Så stor är nämligen skillnaden, även om den sammanlagda inkomsten inte överstiger 50 000 kr. Utskottet säger nu att företagsskatteberedningen under sommaren 1975 kommer att lägga fram förslag om särskilda regler för beskattning av fåmansbolag. I samband därmed kommer beredningen även att behandla frågor som gäller beskattningen av makar. Hoppas att detta medför en puff framåt när det gäller denna frågas lösning. Finns det nu två utredningar som behandlar två så närliggande frågor, då borde underlag finnas för att förslag skall kunna framläggas inför höstriksdagen och den förändring vi kräver träda i kraft vid årsskiftet 1975-1976. Det är vad vi begär i denna reservation och i samband med en sådan ändring bör också frågan om förvärvsavdraget behandlas. Även där är tiden mogen att skapa skatteregler för jordbrukare och rörelseidkare som är likvärdiga med dem för andra medborgare. Centern har i partimotion krävt att schablonbeloppet skall höjas till 1000 samt att övre gränsen för lägsta skiktet sätts till 200 000, medan 4-procentsskiktet fungerar mellan 200 000 och 250 000, och detta yrkande följs upp i teservation nr 9. Enligt de preliminära siffrorna som nu utkommit beträffande fastighetstaxering av villor skulle taxeringsvärdena ha höjts med ca 40 96. Om detta är riktigt så innebär regeringens förslag endast att ett egnahem med ett taxeringsvärde på omkring 40 000 kr. erhåller en sådan kompensation att skatteuttaget förblir oförändrat. Enligt förslaget i reservationen, som också har stöd från folkpartiet, blir skatteuttaget oförändrat med ett nuvarande taxeringsvärde på 65 000. Den pågående penningvärdeförsämringen är den främsta orsaken till höjningen av taxeringsvärdena. Det är därför enligt vår uppfattning rimligt att det sker en något större reducering av skatteuttaget än vad regeringen föreslagit. Höjningen av schablonavdraget ger alla egnahemsägare en viss reducering, och det är därför allra mest angeläget att detta avdrag verkligen höjs. Vi har dessutom krävt en viss höjning av skiktgränserna, och också detta överensstämmer med vår uppfattning om att inflationens konsekvenser inte i så hög grad som regeringen föreslår får medföra ökade skatter och därmed ökade boendekostnader. I ett särskilt yttrande från centern och folkpartiet berörs frågan om formerna för den framtida fastighetstaxeringen. Det är utan tvivel angeläget att denna fråga blir föremål för en grundlig prövning före nästa fastighetstaxering.

Enligt vad som sagts beräknar kapitalskatteberedningen att komma med sitt slutbetänkande någon gång under hösten 1976. Det innebär att förslaget kan behandlas av riksdagen tidigast på våren 1977 och följaktligen skulle dessa grupper under två år få en ytterligare skärpt kapitalbeskattning. Jag såg förra året med stor tillfredsställelse på både beslutet och enigheten i denna fråga, men jag hade faktiskt förväntat att regeringen i år skulle lägga ett förslag som i någon mån under utredningstiden hade reducerat de konsekvenser på kapitalbeskattningens område som 1975 års fastighetstaxering kommer att medföra. För här berörda grupper är kapitalet bundet i förvärvskällan. Det är ett i förhållande till produktionen stort kapital som ger låg avkastning, och de höjda taxeringsvärdena förändrar inte avkastningen på något sätt, men skattebördan ökar. I reservationen 13 yrkar vi reservanter att förslag framlägges till årets höstriksdag i syfte att begränsa skärpningen av kapitalbeskattningen till följd av taxeringsvärdeshöjningar vid 1975 års allmänna fastighetstaxering. I ett särskilt yttrande från centern framförs också några synpunkter på riktlinjerna för det fortsatta reformarbetet på skatteområdet. I detta betonas nödvändigheten av ytterligare skattesänkningar för låginkomsttagare och förbättringar för barnfamiljerna. Vidare understryks nödvändigheten av att arbetsgivaravgiftens verkningar i olika avseenden blir utredda. Många frågor på skatteområdet är i dag föremål för utredningar. Det är angeläget att detta utredningsarbete bedrivs så att en samlad skattereform snarast kan framläggas. Herr talman! Jag skulle också vilja säga ett par ord om det betänkande som behandlas i samband med skatteutskottets, nämligen socialförsäkringsutskottets betänkande nr 17. I detta betänkande tas en fråga upp som ligger i nära anslutning till de frågor som berörts av skatteutskottet. Det gäller ett eventuellt införande av grundavdrag också vid beräkning av socialförsäkringsavgift för egenföretagare. Jag är något förvånad och även besviken över att socialförsäkringsutskottet här inte har kunnat biträda motionen 1209, där en utredning begärs om införande av grundavdrag också vid beräkning av egenavgift vid socialförsäkring. Med den omfattning som socialförsäkringen fått är dessa avgifter betungande framför allt för låginkomsttagarna. Vi måste vidare vara medvetna om att arbetsgivaravgift för egenföretagare utgår inte bara på arbetsinkomst utan också på avkastningen av det i företaget nedlagda egna kapitalet. Systemets nuvarande utformning är enligt min uppfattning orimlig att bibehålla. För en företagare är situationen ofta denna. Först bindes ett relativt stort kapital i det egna företaget, och det blir givetvis föremål för vanlig kapitalbeskattning. Avkastningen av detta kapital beskattas på vanligt sätt som inkomst av jordbruk eller rörelse. Men därutöver utgår socialförsäkringsavgift på hela inkomsten av jordbruk och rörelse. Här sker ingen uppdelning i vad som är arbetsinkomst och vad som är avkastning av kapital. Så kan det inte fortsätta.

Den utjämning som statsbidragsandelen tidigare medfört har genom detta starkt begränsats, vilket borde vara en ytterligare anledning till en översyn av den fråga som här aktualiserats. I reservationen 6 till socialförsäkringsutskottets betänkande nr 17 yrkar reservanterna att denna fråga blir föremål för utredning. Herr talman! Jag anser att detta är ett berättigat krav, och jag ber att få yrka bifall till denna reservation.

Herr talman! Det är nu dags för en ny skatteomläggning, den femte under 1970-talet. Den snabba omsättningen av skattebeslut visar svagheterna i vårt nuvarande skattesystem. Trots att skatteomläggningarna, var och en av dem, har varit betydelsefulla och gällt skattesänkningar om flera miljarder kronor, har de reellt sett endast betytt att 1970 års skattenivå kunnat bevaras. Det är nu nödvändigt att göra en ny skatteomläggning trots att det inte ens har gått ett halvt år sedan förra omläggningen beslutades. Det är nödvändigt att göra den för att undvika att pris och lönestegringarna skall leda till fortsatta automatiska skattehöjningar. Samtidigt som jag alltså finner denna nya skatteomläggning vara nödvändig, vill jag betona att skatteprovisoriernas tid nu bör vara förbi. Nästa skattereform som riksdagen kommer att besluta om bör ha längre tidsperspektiv, bättre livskraft. Det är bra att skatteutskottet nu också instämmer i kravet på snabbhet i pågående utredningsarbete om en mera varaktig skattereform. Den nu aktuella skatteomläggningen motsvarar inte till fullo vad jag och mitt parti skulle ha önskat. Vi skulle t.ex. gärna ha sett att inkomstskattetabellerna blivit annorlunda, att marginalskattesänkningarna kunnat nå flera människor. Men förslaget utgår från en saklig och politisk verklighet. Sakligt sett har det inte varit möjligt att uppnå avgörande förändringar i inkomstskattesystemet ens då man använt 5 miljarder kronor för detta ändamål och samtidigt inflationen och kommunalskattehöjningarna finns i bilden. Politiskt sett hade vi att arbeta med ett förslag från skatteutredningen, där de två stora partierna, socialdemokraterna och centerpartiet, hade annan uppfattning än vi och stod bakom ett förslag som vi uppfattade som otillräckligt. Mot den bakgrunden finner jag det förslag till skatteomläggning som riksdagen nu skall besluta om vara tillfredsställande. Majoritetsförslaget från skatteutredningen har lagts åt sidan. De överläggningar om 1976 års skatteomläggning som fördes i början av mars i år resulterade i att reformen kom att gälla ca 5 miljarder i stället för ca 4 miljarder.

Det kan sägas att så betydelsefullt är det väl ändå inte att skattesänkningen för stora löntagargrupper gäller 1 600 kr. i stället för 1 200 kr. Det är ju bara 400 kr. mer det är fråga om.

Den förra skatteomläggningen, för 1975 års inkomst, medförde bl.a. rätt betydande marginalskattesänkningar för stora löntagargrupper. Det var en viktig reform. Den innebar ett erkännande av att inflationen medfört att vårt skattesystem — i sina huvuddrag beslutat 1970 — kommit att ta en orimligt stor andel av människors löneförbättringar. Den här gången sänks marginalskatten med 2-8 96 i framför allt de lägre inkomstskikten. För några år sedan fick man inte ens nämna orden marginalskatt och marginalskattesänkning i propositioner och utskottsbetänkanden. Nu tycks t.o.m. finansministern mena att höga marginalskatter är ett problem. Jag beklagar att dagens skatteomläggning inte kunde inrymma mer på detta område. En fortsatt sänkt inkomstskatt och sänkt marginalskatt måste därför vara huvudinslag i en kommande skattereform.

Jag delar inte den uppfattningen. Jag menar bestämt att det är riksdagen som skall besluta om skattenivåerna, inte inflationen. Vi skall inte medverka till några dolda skattehöjningar. Det fortsatta reformarbetet bör finansieras genom klara riksdagsbeslut. Och vi tror att de flesta människor uppfattar det som en god användning av 5 miljarder kronor att skatteskalorna justeras på det sätt som nu kommer att ske. Det kan betyda att inflationen får ett lugnare förlopp och att de enskilda människorna kan bevara och förbättra sin standard, allt betydelsefulla sociala reformer. Jag skall mycket kort kommentera några av de problem som berörs i utskottsbetänkandet. Ett par inslag i överenskommelsen mellan so cialdemokraterna, centerpartiet och folkpartiet gällde barnfamiljer och pensionärer. Riksdagen har redan beslutat om att förstärka stödet till barnfamiljerna, och jag skall här bara påminna om den betydelse en höjning av de allmänna barnbidragen med 300 kr. får för en barnfamilj. I dag kan riksdagen besluta om ändrade regler för beräkning av extra avdrag för folkpensionärer, som för dem innebär viktiga förbättringar. De här två sakerna, som alltså inte ingår i själva inkomstskattereformen, är betydelsefulla för många människor. De är viktiga komplement till skatteomläggningen. Ytterligare ett viktigt komplement är att riksdagen nu kan besluta om ett annat inslag i den s.k. Haga I-överenskommelsen våren 1974, nämligen om fördubbling av sparavdraget vid beskattningen. Detta kan betyda en värdefull stimulans av det enskilda sparandet. Vi har från folkpartiet flera gånger framhållit, och upprepar det nu i en reservation, att den nuvarande faktiska sambeskattningen bör försvinna. Det var ett betydelsefullt beslut 1970 att gå över till en individuell beskattning av arbetsinkomst. Det är nödvändigt att nu fullfölja den reformen genom att avskaffa kvardröjande rester av tidigare sambeskattning. En central fråga som inte berördes i den s.k. Haga Il-överenskommelsen har föranlett delade meningar i skatteutskottet. Jag tänker på villabeskattningen. De preliminära siffrorna för 1975 års fastighetstaxering visar ju att taxeringsvärdena för småhus har stigit med i genomsnitt 40 96. Variationerna är stora. Höjningarna är särskilt betydande i en del storstadsområden.

Det är naturligt att så skett mot bakgrund av höstens riksdagsbeslut och de betydande taxeringshöjningarna. Vi vill på några punkter att ändringarna skall vara annorlunda än i regeringsförslaget. På andra punkter accepterar vi förslaget. Vi menar att gränserna vid intäktsberäkningen borde vara något högre — 200 000 i stället för 180 000 kr. och 250 000 i stället för 225 000 kr. — samt att villaavdraget bör vara 1000 kr. i stället för 800 kr. Skillnaderna skall inte överbetonas, men de är betydelsefulla, framför allt för människor i vissa områden där taxeringshöjningarna varit särskilt stora. Vi menar liksom i fråga om inkomstbeskattningen att inflationen inte skall smyghöja villaskatten, och det är därför reglerna nu bör justeras. Vi menar att det bör vara ungefär samma gruppering av småhusen i olika skatteklasser efter de nya värdena som gällde för de gamla. Jag vill gärna tillägga att jag menar att det är rimligt att taxeringsvärdena på hus höjs. Förmögenheten har ju ökat, och taxeringsvärdena skall återspegla ett marknadsvärde. Men betydande taxeringshöjningar medför också höjda boendekostnader, och de får betydelse för försälj ningspriset. Därför bör verkningarna av sådana omfattande höjningar som nu skett begränsas. Vi sade vid höstens riksdagsbeslut om bostadspolitiken att man borde utjämna kostnaderna för olika boendeformer. Då beslutade man bl.a. om en lågräntegaranti för hyres och bostadsrättslägenheter. Vår linje har varit och är alltjämt, att en utjämning av kostnaderna för olika boendeformer bör ske genom att förbättringar för hyres och bostadsrättslägenheter görs, inte genom försämringar och kostnadsökningar för småhusboende. Jag tror att det finns anledning att inför en kommande fastighetstaxering fundera över principerna för bostadsbeskattningen och jag vill instämma i de synpunkter som Sigfrid Löfgren utvecklar i motionen 2113. Han vill ha en utredning av frågan om nya former för att komma till rätta med oskäliga prisökningar på fastigheter och ökningar av de faktiska boendekostnaderna utan de nackdelar som det nuvarande fastighetstaxeringssystemet medför. Vi har sagt i skatteutskottet att vi kan vänta på de överväganden i närliggande spörsmål som pågår inom bostadsdepartementet och på det förslag som kommer från realisationsvinstkommittén. Vi har emellertid understrukit att frågan om fastighetstaxeringens framtida utformning och därmed sammanhängande spörsmål bör övervägas i god tid före nästkommande fastighetstaxering. Slutligen: Vi har medverkat till att samtidigt föreslå höjningar av socialförsäkringsavgifter, energiskatt och vissa punktskatter — höjningar som på ett par punkter är något annorlunda utformade i skatteutskottets betänkande än i överenskommelsen. Vi har bl.a. med hänsyn till de redan betydande budgetunderskotten funnit det vara ansvarsfullt att inte motsätta oss utan i stället medverka till dessa samtidiga höjningar av skatter och avgifter. Herr talman! Jag ber med detta att få yrka bifall till reservationerna 7, 9 och 13.

Herr talman!

Grundtanken har varit att en omläggning av den direkta statsskatten skall finansieras dels med höjda socialförsäkringsavgifter, dels med höjda punktskatter och att löntagarna i gengäld skulle reducera sina löneanspråk. Jag använder uttrycket omläggning av den direkta statliga skatten därför att detta är sakligt riktigare än propositionens och propagandans uttryck sänkning av den statliga inkomstskatten. Det handlar nämligen inte om någon skattesänkning i verklig mening. sultatet av avtalsrörelsen presenteras. Det talas i dessa dagar om rekordhöjningar för vissa löntagargrupper. Har man då inte lyssnat till maningen från de tre partierna om att reducera löneanspråken? Sanningen är den att de skenbart stora lönehöjningarna redan till betydande del är intecknade genom inträffade pris och hyresstegringar. Väntade prisstegringar under avtalsperioden befaras ta ytterligare en stor del av lönehöjningarna. En reallönehöjning som även optimistiska bedömare beräknar skall stanna vid 3 96 måste betecknas som blygsam. Den föreslagna skatteomläggningen utgör en begränsad del av skattepolitiken. Den berör inte frågan om åtgärder mot skatteflykt och skattefusk, dvs. det problem som tidningen Fackföreningsrörelsen i nr 9 i år rubricerade: ”Skattesmitare stjäl flera tusen från varje svensk inkomsttagare.” Den berör inte beskattningen av bolagsvinster och förmögenheter. Den berör inte frågan om den indirekta beskattningen, som är särskilt kännbar för låginkomsttagare. Den berör inte kommunalskatterna, som utgör den större posten i fråga om direkta skatter för vanliga inkomsttagare, i den meningen att åtgärder för att sänka dessa skatter föreslås. Däremot berörs kommunernas ekonomi i motsatt riktning. Ökade svårigheter uppstår för kommunerna. Den bästa metoden för att sänka skatten för inkomsttagare med lägre inkomster är enligt vpk:s mening att helt slopa mervärdeskatten på livsmedel i kombination med en skärpning av skatten i högre inkomstlägen och en skärpt kapitalbeskattning. Riksdagen kommer i annat sammanhang att få ta ställning till vpk-kravet på slopad livsmedelsmoms. Vi har ansett att i ett provisorium för 1976 kan en omläggning av den direkta statsskatten accepteras om den finansieras med en höjning av arbetsgivaravgifterna, bolagsskatten och skatten på stora förmögenheter. Vi har dock ansett att man därvid måste hålla fast vid låginkomstprofilen i skatteutredningens majoritetsförslag plus den ytterligare markering av denna som gjordes i C.-H. Hermanssons reservation. Detta innebär helt stopp för skattesänkningar vid inkomster på 100 000 kr., vilket möjliggör större sänkningar för inkomster under 30 000 kr. Det är anmärkningsvärt att överenskommelsen mellan socialdemokraterna, folkpartiet och centerpartiet innebär att man frångår den låginkomstprofil som ändå fanns i skatteutredningens förslag, om än ofullständig. Den ytterligare miljarden över de ursprungligen föreslagna 4 miljarderna går inte till någon del till låginkomsttagare med högst 30 000 kr. i inkomst. Den läggs helt på inkomster över 35 000 kr. Vi har från vpk accepterat den vidgade ramen på ytterligare högst 1 miljard kronor men anfört att den då måste fördelas i överensstämmelse med låginkomstprofilen i skatteutredningens majoritetsförslag plus C.-H. Hermanssons reservation. Skatteutskottet vantolkar vår ståndpunkt när man på s. 79 i betänkandet påstår att vpk-motionen förordar att den vidgade ramen uteslutande skulle komma låginkomsttagarna till del. I vpk-motionen sägs: ”Även den stora gruppen av inkomsttagare med under 35 000 kr. i inkomst 1976 måste alltså få del av tillskottet. I förslagen till lagändringar och i den till motionen fogade bilagan anger vi den skatteskala som enligt vår mening bör tilllämpas samt de individuella effekterna av den förordade skatteskalan.” Inte ger väl, herr Wärnberg, vare sig motiveringarna i motionen eller skatteskalan fog för påståendet att vpk uteslutande vill lägga den extra miljarden på låginkomsttagarna?

i inkomst. Men trepartiuppgörelsen, där centerpartiet deltog, innebär just att låginkomstprofilen går förlorad. Herr Fälldin har alltså själv varit med om att göra en sådan omarbetning som han vill ha ett uttalande emot! Jag vill fråga centerpartiets talesman herr Josefson: Hur går detta ihop? Utskottets skrivning om centermotionen, att den genom förslaget i propositionen i huvudsak torde vara tillgodosedd, måste ses som ett försök att låta centerns ursprungliga ståndpunkt falla i glömska. Vpk hävdade vid 1974 års riksdag att avdragsrätten för sjukförsäkringsavgiften, som främst gynnar högre inkomsttagare, borde avskaffas av fördelningspolitiska skäl vid 1976 års taxering. Vi kvarstår vid den uppfattningen. Vi har också yrkat avslag på den i propositionen föreslagna höjningen av sparavdragen. Även detta avdrag gynnar högre inkomster men ger ingen förbättring till de många som har en låg inkomst av kapital. Vpk förordar också att höjningen av barnbidragen med 300 kr. skall träda i kraft redan från den 1 juli 1975, alltså ett halvt år tidigare än propositionens förslag. Beträffande finansieringen av skatteomläggningen anser vi att denna skall totalfinansieras genom avgifter och skatter på företagen. De föreslagna höjningarna av socialförsäkringsavgifterna kan godtas. Vi kräver dock att kommuner och landsting befrias från de föreslagna avgiftshöjningarna. Kommuner och landsting har i huvudsak skatter och avgifter som enda inkomster och intar därför en annan ställning än de privata företagen i detta sammanhang. Risken är därför stor att höjda avgifter leder till höjda kommunalskatter och även försämrad social service. Den diskussion som just nu pågår rörande avtalsrörelsens effekter för den kommunala ekonomin illustrerar tydligt nog situationen. Överenskommelsen mellan finansministern och kommunförbunden tål inte alltför stora påfrestningar. Det är både rimligt och möjligt att befria kommuner och landsting från de föreslagna avgiftshöjningarna. Att det mera är en fråga om skatteomläggning än om skattesänkning understryks ytterligare genom förslaget att en del av kostnaderna skall finansieras genom höjda indirekta skatter. Vi avvisar de föreslagna höjningarna på bensin och olja med hänsyn till effekten på bl.a. bostadskostnader, arbetsresor och frakter. Vi finner heller inte skäl för att höja skatten på sprit, vin, öl, tobak m.m. Det finns ingen anledning att höja de indirekta skatterna på varor, som visserligen kan undvaras men som likväl konsumeras även av låginkomsttagare, för att betala det fortsatta avdraget för sjukförsäkringsavgiften och ett fördubblat sparavdrag, vilka bägge gynnar dem som har höga inkomster. I stället för de föreslagna indirekta skatterna föreslår vi dels en höjning av bolagsskatten med 10 96, dels en skärpning av skatten på stora förmögenheter. Vänsterpartiet kommunisternas kritik av propositionen och förslag till ändringar har utvecklats i motionen 1975:2109. Vårt parti har som bekant inte möjlighet att i skatteutskottet framställa yrkanden och foga reservationer till utskottets betänkanden.